Fru talman! Evert Svensson frågar hur en lagstiftning skall se ut och hur den skall gå till. Men jag kan inte, Evert Svensson, säga hur den utredning som jag vill få till stånd skall se ut och hur den skall gå till. I så fall behövde jag ju inte hemställa om en utredning. Frågan gäller också relationen mellan de utredningar som har gjorts eller är på gång och rättsskyddet i samband med fosterdiagnostik, provrörsteknik osv. Det gäller, som jag ser det, att se över hela frågeställningen i ett sammanhang. Vi har frågan om 18:e graviditetsveckan och frågan om s.k. synnerliga skäl. Även dessa saker måste i en utredning belysas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är det som jag hemställer om och som jag hade hoppats att riksdagen skulle bifalla. Fru talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till min reservation, nr 1.
Fru talman! Evert Svensson sade att han hade svårt att förstå att kromosomavvikelser kunde betraktas som synnerliga skäl. Men det har faktiskt socialstyrelsen gjort i sin behandling av denna fråga. I en bilaga till expertrapporten om fosterdiagnostik framgår att det utfördes 179 selektiva aborter åren 1977-1980. Av dessa aborter utfördes 103 just på grund av kromosomavvikelser. Det är försumbara avvikelser, som man enligt min mening inte med bästa vilja i världen kan pressa in i begreppet fosterskada. Jag tänker närmast på de aborter som har företagits på grund av att man har funnit en extra könskromosom eller en balanserad translokation hos fostret. Många människor har en kromosom för mycket utan att ens veta om det. På goda grunder kan man fråga sig om ett barn är oönskat bara därför att det senare i livet får fertilitetssvårigheter eller löper risk att få utvecklingsstörda barn. Det har också gjorts 25 selektiva aborter på grund av högt AFP-värde — ej specifika missbildningar. Det förefaller som om man i dessa fall har gjort abort för säkerhets skull. Man kan ju inte använda eller begära fosterdiagnostik för att få garanterat helt friska barn. Den misstanken får man dock när man ser hur aborter har motiverats med hjälp av synnerliga skäl. Ju mer förfinad fosterdiagnostiken blir och ju fler sjukdomar och fosterskador som kan upptäckas, desto fler selektiva aborter kommer att utföras på grund av försumbara eller behandlingsbara defekter. Jag tycker inte att skrivningen i socialutskottets betänkande räcker. Man säger att kromosomavvikelser inte automatiskt skall betraktas som synnerliga skäl. Jag tycker inte alls att kromosomavvikelser skall få betraktas som en indikation för abort. Evert Svensson läste ur betänkandet att utskottet i detta sammanhang vill framhålla önskvärdheten av att styrelsen ger en preciserad redovisning för sin praxis. Det har redan gjorts, men det förändrar inte synen på vad som bör betraktas som synnerliga skäl. Jag hade önskat att utskottet hade formulerat en mer preciserad skrivning och gått emot den tolkning som socialstyrelsen gör av begreppet synnerliga skäl. Jag vet också att Evert Svensson delar mina åsikter i denna fråga. Därför är det än mer beklagligt att han inte vågade ta bladet från munnen.

Fru talman! Först vill jag säga till Göte Jonsson att frågan om rättsskyddet ändå är — som det heter på riksdagsspråk — föremål för uppmärksamhet inom inseminationsutredningen. Den frågan är inte bortglömd. Dessutom har vi — det framgår även av betänkandet — det medicinsk-etiska rådet, som kan ta upp sådana här frågor av etisk natur. Det är naturligtvis svårt att lagstifta om en sådan här sak. Det säger mig det sunda förnuftet. Har kvinnan självbestämmanderätt över abortfrågan, är det svårt att skapa ett rättsskydd för fostret, eftersom i så fall samhället måste gå in och ta över ett visst ansvar. Däri ligger den problematik som vi många gånger har diskuterat. Såsom framgick av mitt anförande gäller det även antalet graviditetsveckor. Där har vi ett rättsskydd efter 18:e veckan. Ja, Inga Lantz, det är möjligt att betänkandet inte är så klart uttryckt att Inga Lantz begriper vad som där står. Men på det diplomatiska språk som även ett utskott håller sig med kan man faktiskt inte uttala detta starkare. Utskottet ger en klar anvisning om att det finner förhållandena otillfredsställande på basis av den motion som har väckts och som jag har kontrollerat och funnit riktig. Nu talar Inga Lantz om många flera indikationer. Jag kan såsom lekman inte ta upp den diskussionen. Men jag ser att Anita Bråkenhielm är antecknad på talarlistan. Hon har varit huvudutredare i denna fråga ganska nyligen. Hon borde kunna ge synpunkter på denna sak. Vad utskottet har sagt måste emellertid betraktas såsom mycket starkt. Jag vill än en gång framhålla att det avgörande i hela denna fråga är de abortförebyggande åtgärderna.
Fru talman! Evert Svensson tog upp frågan om antalet graviditetsveckor i abortlagen. Nu kan man faktiskt utföra fosterdiagnostik i sjunde och åttonde veckan. Det är klart att detta krockar med abortlagen beroende på hur man ser på fosterdiagnostiken. Jag anser att en utbyggd fosterdiagnostik kommer att hota den fria aborträtten. Det är viktigt att värna om den. Därför måste fosterdiagnostiken regleras och användas med mycket stor försiktighet. Den kan ju användas för att sortera liv. Evert Svensson framhöll att de abortförebyggande åtgärderna är viktiga. Det håller jag verkligen med om. Han sade också i sitt första inlägg att antalet aborter har gått ned men att de trots detta ändå är för många. Jag håller med även om detta. I mitt första inlägg förklarade jag att man skulle kunna förhindra så mycket som en tredjedel av aborterna med en utbyggd preventivmedelsrådgivning. Det har påpekats i abortkommitténs betänkande. Därför är det viktigt att skapa en norm för hur mycket preventivmedelsrådgivningen skall byggas ut. Den norm som vpk och även abortkommittén har stannat för är att hälften av hela antalet fertila kvinnor varje år skall nås av någon form av preventivmedelsrådgivning. Det är nödvändigt. Det skulle också betyda, precis som Evert Svensson vill, att man kunde få ned antalet aborter än mer. Jag är förvånad över att man inte i propositionen har tagit fasta på abortkommitténs utredningar och rekommendationer i denna fråga och verkligen skapat en norm, som garanterar en bra preventivmedelsrådgivning. För att garantera det menar vpk — och det sade också abortkommittén — att det är viktigt att det avsätts medel för ändamålet, och det bör kunna utgå ett specialdestinerat statsbidrag för att trygga utbyggnaden av preventivmedelsrådgivningen.
Fru talman! Det Inga Lantz nämnde nu senast är knappast viktigt. Jag vill påpeka att fosterdiagnostiken utreds, och jag förmodar att socialutskottet och riksdagen kommer att få ta ställning till den frågan inom en ganska nära framtid. Det är en stor och svår fråga. Fosterdiagnostiken kan leda till utsortering av människoliv, och avgörande kommer då att vara hur vi ser på frågan om människors lika värde. Vi skall kanske inte diskutera fosterdiagnostiken i dag, men jag vill ändå tillägga att förslaget från utredningskommittén är att denna diagnostik skall utföras enbart i särskilda fall, dvs. man föreslår inte en allmän fosterdiagnostik.

Fru talman! Vid FN:s befolkningskonferens i Mexico i augusti förra året dristade jag mig att med några ord ta upp vad vi betraktar som ett mycket allvarligt hälsoproblem — särskilt i u-länderna — nämligen de illegala aborterna. Aborter förekommer i ungefär samma omfattning överallt, oberoende av lagstiftning. En expert uppskattar det årliga antalet aborter i världen till omkring 40 miljoner, varav ca hälften är illegala. Skillnaden är att i länder där aborter är olagliga tvingas kvinnorna utsätta sig för dödliga risker. Miljoner kvinnor skadas varje år — tusentals dör — som en följd av illegala aborter. Vi var helt eniga i den svenska delegationen i Mexico om de synpunkter jag framförde. Samma politiska enighet fanns i den utredning som haft att utvärdera abortlagstiftningen. Jag tycker att det är oerhört värdefullt med denna politiska enighet i en så känslig fråga. I Mexico fick vi politiker från Sverige gemensamt möta kylan, samma kyla som Ulla Lindström kände av när hon för första gången tog upp det på den tiden kontroversiella ämnet familjeplanering i FN. I dag kan man diskutera familjeplanering i de internationella organen. Aborter är däremot tabu. Men vi skall inte förhäva oss. Det ligger många års diskussion bakom vår enighet — två omsorgsfulla utredningar, mycket kunskapsinhämtande, mycket opinionsbildning. Frågan fick ta den tid som krävdes. Vi har så småningom blivit i stort sett överens. Tio år efter befolkningskonferensen i Bukarest finns det också en ökad internationell medvetenhet om befolkningsfrågans betydelse. Sambandet mellan befolkningsfaktorer och ekonomisk och social utveckling är allmänt erkänt. Familjeplanering accepteras som en grundläggande mänsklig rättighet i de flesta länder. Men befolkningstillväxten i absoluta tal är fortfarande svindlande. Större delen av denna enorma ökning kommer att ske i länder som redan nu har svårigheter att försörja sin befolkning. Det krävs effektiva insatser för att stimulera ekonomisk och social utveckling och öka u-ländernas möjligheter att bekämpa fattigdom, svält och sjukdomar. Men det är lika viktigt med åtgärder för att minska den snabba befolkningsökningen, som försvårar u-ländernas försörjning och ökar trycket på den ömtåliga miljön. Om man inte handlar snabbt, kan regeringar tvingas till drastiska metoder för att stoppa befolkningsökningen — metoder som gör våld på de mänskliga rättigheterna. Internationellt vill den svenska regeringen försöka att leva upp till de rekommendationer som antogs i Mexico. Vi kommer att utöka vårt stöd till internationella befolkningsprogram genom att ge större bidrag till de multilaterala biståndsorganen på befolkningsområdet. Även på den bilaterala sidan vill vi försöka göra mer. Det bistånd vi lämnar genom SIDA bör i ökad utsträckning uppmärksamma befolkningsfrågorna. Stöd bör alltså lämnas till program som främjar både efterfrågan på och utbyggnaden av familjeplaneringstjänster. Det är därför mycket värdefullt att SIDA i höstas, kort efter Mexicokonferensen, antog riktlinjer för sina insatser som har detta mål. Den enighet som råder i vårt land är, som jag sade, en värdefull tillgång.

Abort är inte ett inslag i familjeplaneringen. Det är en nödfallsåtgärd när familjeplaneringen har misslyckats. Men hundratals miljoner människor i världen har inte tillgång till familjeplanering. Vi bör sträva efter att minska antalet aborter ytterligare; det har också framgått av socialutskottets betänkande. Det kan ske, om vi överallt har en väl utbyggd och lätt tillgänglig preventivmedelsrådgivning och en intensifierad upplysning om familjeplanering, sexualitet och samlevnad. Sjukvårdshuvudmännen har en viktig uppgift. Socialstyrelsen följer hela tiden utvecklingen och tar även egna initiativ till en förbättrad sexoch samlevnadsupplysning. Det är viktigt att skapa klimat för en levande diskussion i olika miljöer och sammanhang om dessa viktiga frågor. Den är en självklar del av jämställdhetsarbetet. Jag tycker att det är en uppgift även för föreningslivet att arbeta för en större öppenhet. Men skolan har självklart också en viktig roll. Regeringen har därför gett skolöverstyrelsen i uppdrag att i samråd med bl.a. socialstyrelsen vidta åtgärder för att stödja och förbättra samlevnadsundervisningen. De nya reglerna för förskrivning av läkemedel och p-piller innebär att kvinnorna får en merkostnad som kan få negativa konsekvenser för en grupp som vi värnar alldeles speciellt om och för vilken abortlagstiftningen har inneburit viktiga förbättringar, nämligen de unga fickorna. Det är i dag för tidigt att se om de ändrade reglerna har fått sådana negativa följder. Socialstyrelsen liksom Apoteksbolaget följer utvecklingen och kommer att rapportera om varje förändring i försäljningsstatistiken. Abortkommitténs utvärdering har visat att det inte framkommit någonting som motiverar en omprövning av den huvudprincip som abortlagen vilar på, nämligen kvinnornas rätt att inom vissa tidsgränser själva besluta i fråga om abort. Idéerna bakom 1974 års abortlag har visat sig ha full bärighet. Lagen lever upp till intentionerna. Farhågor som fanns om en kraftig ökning av abortfrekvensen har inte besannats. 1983 utfördes 31 014 aborter. Ett så lågt tal har inte noterats sedan 1974. Abortstatistiken för 1984, som ännu är preliminär, tyder inte heller på någon uppgång. Antalet graviditeter och aborter bland tonårsflickor har minskat kraftigt. Abortfrekvensen i denna grupp har sjunkit med en fjärdedel sedan 1975. Lagen har också skapat förutsättningar för en övergång till allt tidigare aborter. Detta har inneburit stora hälsomässiga fördelar för kvinnorna och minskat belastningen på både sjukvården och sjukvårdspersonalen. Fru talman! Vi måste sträva efter att minska antalet aborter ytterligare. Jag tror att det skall vara möjligt. Men det krävs ett fortsatt och målmedvetet arbete mot det målet. Det krävs insatser för förbättrad familjeplanering och andra insatser i t.ex. familjepolitiken, som gör, fru talman, att alla de barn som föds är välkomna barn.

Fru talman! Gertrud Sigurdsen sade att en intensifierad preventivmedelsrådgivning är viktig för att få ned antalet aborter ytterligare; precis så uttryckte sig också Evert Svensson för en liten stund sedan. Jag tror att det var socialstyrelsen som först räknade ut det här behovet: att hälften av alla fertila kvinnor behöver nås av preventivmedelsrådgivning. Abortutredningen gjorde också en kartläggning där man kom fram till samma sak. Inget län tillgodoser som sagt behovet. Man har mellan 310 och 380 preventivmedelsrådgivningsbesök per 1 000 kvinnor. Det fattas alltså nästan 200 besök per 1 000 kvinnor. Om man har den inställning som både Evert Svensson och Gertrud Sigurdsen ger uttryck för och som hela abortkommittén hade — den kom fram till att man faktiskt måste bygga ut preventivmedelsrådgivningen så att den motsvarar en miniminorm på 500 besök per 1 000 kvinnor — bör man också ställa sig bakom förslaget om en norm, så att man verkligen garanterar en utbyggnad. Det bör man göra om man nu tycker att det här är viktigt. Jag tycker inte att det räcker med att säga att vi skall följa utvecklingen. Vi vet att det här behovet finns — det har funnits i många år, och det kommer inte att minska i framtiden. Sedan tycker jag att det är mycket bra — det föreslår vi också i vår partimotion — att man måste bygga ut sexoch samlevnadsundervisningen i skolorna. Jag är glad att man nu har tagit ett initiativ på det området — det är mycket viktigt; det kom också abortkommittén fram till. Jag har en sista fråga. Gertrud Sigurdsen har åhört diskussionen om socialstyrelsens bedömning av vad som skall betraktas som synnerliga skäl, och jag vill ställa en rak och enkel fråga om detta till Gertrud Sigurdsen. Hur är statsrådets bedömning? Skall kromosomavvikelser av det slag som vi har diskuterat här, alltså mycket försumbara avvikelser, kunna betraktas som synnerliga skäl och kunna göra att man beviljas abort?
Fru talman! Jag har det allra största förtroende för landstingen, våra sjukvårdshuvudmän, när det gäller utbyggnad av rådgivningen. Det finns en så pass etablerad förståelse för den saken, det kommer säkert att bli av. I den statsbidragskonstruktion som vi beslutade om i samband med Dagmarpropositionen finns ett särskilt statsbidrag till förebyggande åtgärder. Till förebyggande åtgärder räknas också rådgivning på detta område.

Fru talman! Jag har i motioner tagit upp frågan om bl.a. den oföddes rätt. Jag menar att också den ofödda människan har rätt att få leva. Man måste då fråga sig när livet börjar. Enligt min uppfattning börjar livet i och med befruktningen. Man kan inte skydda det liv man inte vet om, men så fort man vet om att livet finns är man skyldig att försöka skydda det. Abort är att ta en annan människas liv, en människa som man vet finns. Man dödar den människan med berått mod. Det sker trots att vi inte har dödsstraff i Sverige. Jag menar att vi inte har rätt att döda andra människor med berått mod. I så fall skall det vara fråga om ett val mellan moderns liv och barnets liv. Först när man står i valet mellan två liv — vems liv man skall rädda —-kan abort vara försvarligt. Att av sociala eller andra skäl ta ett liv som inte är fött är inte rätt, menar jag. Det får vi inte göra. Jag minns en händelse för några år sedan. Det är en erfarenhet som jag har svårt att glömma bort. En grupp duktiga, intelligenta ungdomar diskuterade abortfrågan. Allesammans som yttrade sig ansåg att vi skall ha — som man säger — fri abort, med andra ord frihet att döda i moderlivet. En ung pojke, som inte hade yttrat sig förut, sade plötsligt följande: Jag skall berätta för er hur det var för mig. När jag skulle födas var min mor ensamstående. Hon var utsatt för starka påtryckningar från släktingar om att göra abort. Jag var inte ett välkommet barn. Men hon gjorde inte abort, och jag fick födas. Tycker ni att hon skulle ha dödat mig? Han ställde denna raka fråga. Alla tittade på varandra, men ingen ville svara. När man får frågan ställd så rätt upp och ner av en frisk, intelligent, ung pojke, då ställs frågan på sin spets. Det är någonting som vi bör tänka på. Har vi rätt att döda på det här sättet? Jag vill att vi skall få en ny lagstiftning på det här området som tar hänsyn till barnens rätt att leva. En utredning om detta vill utskottet inte vara med på. Jag tycker att det är tråkigt. Den enda som har anslutit sig till idén att vi skall utreda frågan är Göte Jonssoni reservation 1, och jag vill redan nu yrka bifall till den reservationen. När övriga i utskottet inte går med på detta förslag innebär det antingen att man inte vågar eller att man inte vill ha en sådan förutsättningslös utredning. Man vill inte ens utreda frågan om de ofödda barnens rätt att få leva. Den frågan borde egentligen inte behöva utredas, utan det borde vara självklart för alla människor att man inte skall ha rätt att med berått mod ta det liv som har börjat. Jag har tagit upp den här frågan flera gånger förut. Det är märkligt hur man försöker sno sig och svänga sig på alla sätt för att komma undan den. För några år sedan hänvisade man till 1980 års abortkommitté — man påstod att den kommittén skulle behandla frågan. Men kommittén hade, såvitt jag förstår, inte ens rätt att föreslå någon ny lag. Utskottet hänvisade ändå helt fräckt till den, eftersom man inte ville ta i frågan. Det är nämligen en brännhet fråga. Sedan hänvisade utskottet till utredningen om barnens rätt — men där har man inte gjort någonting — och nu hänvisar man till inseminationsutredningen, att den utredningen skall göra någonting. Men den utredningen har, såvitt jag förstår, inte några direktiv om att utreda frågan om en ny abortlagstiftning som utgår från att barn skall ha rätt att leva! Eller har utredningen det? Jag lyssnade till statsrådet Sigurdsen. Det var sorgligt att höra att statsrådet inte hade ett enda ord att säga om de ofödda barnens rätt att leva. Fru Sigurdsen sade att abort är en nödfallsåtgärd när familjeplaneringen har misslyckats. Det är alltså över 30 000 misslyckade familjeplaneringar i Sverige varje år som leder till abort, förutom dem som inte leder till abort — jag bara konstaterar det. Grundförutsättningen är, som jag ser det, att vi inte har rätt att ta dessa liv. Ett par andra frågor som berörs i betänkandet tycker jag är mycket väsentliga. Tyvärr har vi inte några reservationer där. Den ena frågan är sjukvårdspersonalens rätt att slippa medverka vid abort. Det är inte alldeles givet att personalen har den rätten. I socialstyrelsens anvisningar säger man att abortverksamheten så långt möjligt skall organiseras så, att personal som finner det oförenligt med sina etiska och religiösa uppfattningar att medverka vid abort inte bör tas i anspråk för sådana arbetsuppgifter. Det står inte att dessa människor ”inte skall” utan att de ”inte bör” tas i anspråk, och det står att man ”så långt möjligt” skall organisera arbetet på det sättet, inte att man absolut måste organisera arbetet så. Detta leder till att en del människor inom sjukvården haft mycket stora problem. En del har kontaktat mig och sagt: Vi kommer inte ifrån detta, utan vi är tvungna — annars måste vi söka ett annat arbete. Jag tycker att det skall vara självklart att vi skall ingens samvete tvinga. Förr stod det i lagen att vi inte har rätt att någons samvete tvinga eller tvinga låta. Jag tycker inte att vi skall ha rätt att tvinga sjukvårdspersonal — som har tagit sitt jobb för att rädda liv, för att medverka till att människor skall bli friska — att delta i dödens tjänst, att döda liv. Därför har jag yrkat på att vi skall ha en lag som ger dem denna rätt. Tyvärr är det ingen i utskottet som har reserverat sig för det. Linnea Hörlén har gjort ett yrkande i motion 158, yrkande 2, där hon tar upp problemet med barnmorskeeleverna som under sin utbildning tvingades handla i strid med sitt samvete för att få sin legitimation. De tvingades sätta in spiraler, trots att de ansåg att det var oförenligt med deras etiska uppfattning. Linnea Hörlén anför i motionen att ett sådant förfarande av bl.a. katolska kyrkan jämställs med abort. Det tycker jag är riktigt. Här kommer vi in på frågan om man skall tvinga någon att mot sitt samvete, mot sin innersta övertygelse, delta i en verksamhet som står i dödens tjänst, när man vet att det är fel, när man vet att det är mot ens samvete och innersta övertygelse. Jag tycker inte det.

i Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1 och även till motionerna 1629, 153 och 158 yrkande 2.

Fru talman! Bara ett par ord. Vi känner alla till Allan Åkerlinds inställning, och jag skall inte polemisera mot honom i stort. Men jag hoppas att han förstår vad han har sagt här, nämligen att det inte är mot regering eller riksdag han i själva verket riktar denna anklagelse utan det är mot de 30 000 kvinnor som varje år gör abort. Det är de som är målet för hans yttrande här om mord. Allan Åkerlind begär en utredning. Med den grundinställning Allan Åkerlind har behövs det ingen utredning, eftersom det är ett förbud han vill ha, och det behöver man inte utreda. Men jag förmodar att vi förstår vad ett förbud skulle innebära. Då skulle vi få tillbaka de illegala aborterna och det smutsiga hantverk som vi kanske har glömt bort men som historien har många exempel på. I socialutskottet har vi tidigare uttalat oss i fråga om detta, och socialstyrelsen utfärdade efter ett tag en bestämmelse om att vårdpersonal har rätt att vägra medverka vid abort, om de av religiösa eller etiska skäl önskar det.

Fru talman! Det här sista uttalandet angående vårdpersonalen är jag Evert Svensson tacksam för. Men när det gäller vilka som skall anklagas vill jag säga, att vi kan aldrig komma ifrån att det sker saker som är orätta. Frågan är emellertid om regeringen och vi som sitter i riksdagen skall legalisera det som är fel. Det är detta jag vill att man inte skall göra. Nu förhåller det sig ju så, att majoriteten i utskottet inte ens vill vara med om att förutsättningslöst utreda — som Göte Jonsson sade — de här frågorna om en ny lagstiftning som tar hänsyn till barnen. Man vill alltså inte ens vara med om att utreda detta. Det är precis som Evert Svensson sade, att jag för min del har den uppfattningen, att frågan egentligen inte behöver utredas, för det är så solklart att man skall ta hänsyn till de ofödda barnens rätt att få leva. Egentligen borde saken alltså inte utredas. Men det som är förvånande är att utskottets majoritet inte vill vara med och diskutera detta, att man som sagt inte ens vill vara med och utreda frågan. Att man inte vill vara med om att göra det tycker jag är egendomligt.

Fru talman! Debattklimatet i abortfrågan var faktiskt ett annat när frågan diskuterades i början av 1970-talet än när den diskuteras nu i mitten av 1980-talet. De som förespråkar en fri abort har funnit att man kanske förenklade frågan genom att begränsa den på det sätt som man uppenbart gjorde. De som förspråkade en skärpt lagstiftning har funnit att det kanske inte var den lagen som skulle kunna åstadkomma en förändrad inställning i abortfrågan. Utredningen som ligger till grund för dagens debatt har bidragit till att öka förståelsen för orsakssambandet mellan människors livsvillkor och utsatthet och deras beslut i en abortsituation. Tonläget är något mera nyanserat i dagens debatt från båda lägren, frånsett det inlägg som vi helt nyss lyssnade till. Problemet är för den skull inte löst. Alla tycks nu vara mera överens om att det krävs samlade insatser för att förändra de aborttal vi i dag redovisar. Trots att vi vet att aborttalen är lägre än de som kan förväntas med vetskap om den osäkerhet som finns i preventionen kan vi inte ge upp de medvetna satsningar som skall leda till ännu bättre resultat. Abort innebär alltid, för den abortsökande, ett beslut som föregås av längre eller kortare ambivalens. I den rapport abortkommittén lämnade och som fick namnet Bilder och röster med intervjuer bland kvinnor och sjukvårdspersonal, framgår detta klart. Ambivalensen gäller även sjukvårdspersonalens inställning. En läkare säger exempelvis att hon eller han inte stött på kvinnor som upplever aborten enkel. En sjuksköterska anser att tyvärr finns det alltför många som tycker att aborten är enkel och okomplicerad. En kvinna säger att hennes inställning till abort tidigare varit negativ, och att hon då inte skulle kunna tänka sig att göra abort. Hon har närmast sett det som mord. Nu när hon själv kom i den här situationen såg hon det annorlunda. Abortkommittén har tagit intryck av detta. Det huvudsakliga arbetet har varit inriktat på att ge en djupgående bild av hur abortlagen praktiskt kommit att tillämpas och att kartlägga såväl positiva som negativa effekter av den nya lagstiftningen. Mängder av statistiskt material har sammanställts och slutsatser har dragits på grundval av det underlaget. Det finns klara regionala skillnader när det gäller abortmönster, preventivmedelsrådgivning och aborttal. Här inverkar, skriver utredningen, troligen en mängd samverkande faktorer: befolkningsstruktur, traditioner, samlevnadsmönster, arbetsmarknad, preventivmedelsvanor och mycket mera. Tydligt är dock att de höga aborttalen finns i våra städer och främst de tre storstadsområdena. Stockholms län har den högsta abortfrekvensen per 1 000 fertila kvinnor i riket. Stora skillnader finns dock mellan kommuner i länet. Högst ligger Solna, medan Ekerö och Nynäshamn har aborttal betydligt under riksgenomsnittet. Variationerna är likartade i riket som helhet. Det vore önskvärt om landstingen bröt ner sin statistik till att gälla kommuner. Detta skulle underlätta planeringen av insatser för att förebygga en abortutveckling som är negativ. De fem lägsta aborttalen återfinns i Skaraborgs, Jönköpings, Älvsborgs, Kalmar och Västerbottens län. En minskad abortbenägenhet i storstadsområdena, där befolkningsunderlaget är stort, skulle klart påverka aborttalen. En aldrig så stor minskning i glesbygdslänen avspeglas däremot knappast i rikssiffrorna. Det är alltså i storstadsområdena som de tyngsta insatserna måste göras. En vårdorganisation med mera personligt innehåll och där abortvården ingår som en naturlig del skulle avlasta de stora sjukhusen, vid vilka en stor del av verksamheten på grund av hög arbetsbelastning riskerar att bli utförd enligt löpandebandsprincipen. Kravet på en ny abortlag för att därigenom säkerställa fostrets rättsliga ställning innebär, förstår jag nu, också ett krav på att förbjuda abort. Alla känner nog en bävan inför att vi legaliserat abortingrepp, men med hänsyn till den situation som föranlett beslutet kan vi ej avstå från abortmöjligheten. Jag hyser respekt för den som inte vill anamma nuvarande abortlag, men med de skäl som jag har att anföra anser jag att vi ändå bör arbeta vidare med nuvarande lag. I de länder där abort i dag är förbjuden pågår en smutsig och livsfarlig illegal abortverksamhet. De s.k. änglamakerskornas verksamhet ligger inte så långt tillbaka i tiden att vi kan ha glömt den syssla dessa åtog sig när möjlighet till legal abort inte fanns. Vi politiker måste också ta hänsyn till verkligheten, den förändras inte till det bättre genom förbud. Verkligheten kan bara förändras genom målmedvetna insatser för att förhindra att abort skall vara det enda alternativet i en svår situation. I det arbetet har vi kommit en bit på väg. Vi har erfarenheter av insatser som gett resultat. Hade alla människor i vårt land samma inställning som människorna i Kronobergs och Västerbottens län, vore situationen förvisso mycket annorlunda. Delat ansvar, säkrare preventivmetoder med färre biverkningar, ökad satsning på samlevnadsundervisning, god tillgång till rådgivning är en del av de insatser som måste tillförsäkras resurser i detta sammanhang. Besök vid mödravårdscentral för att bekräfta en graviditet får inte medföra att abortfrågan nödvändigtvis förs in i samtalet. Det är ett flertal sådana episoder som ligger till grund för mitt motionskrav om att utgångspunkten för ett sådant samtal bör vara det väntade barnet. Jag erkänner att det är svåra avvägningar som måste göras, men lyhördhet och mognad hos den tjänstgörande sjukvårdspersonalen, oavsett om det är en barnmorska eller en läkare, skulle kunna förhindra ett sådant bemötande. Även en 19-årig flicka kan vara helt inställd på att föda sitt barn — det kan vara planerat. Detsamma kan gälla äldre kvinnor, som ofta möts av sådana frågor. Det är därför viktigt att personalen inom mödravården och i det förebyggande arbetet får god handledning och vidareutbildning. Just i början av graviditeten kan en utvecklingskris uppstå. I en studie över de psykologiska konsekvenserna av en graviditet som finns med i utredningsunderlaget framhålls den psykiska störning som ofta återfinns hos kvinnor som befinner sig i ett tidigt stadium av en graviditet. Studien visade att kvinnorna led av paranoida föreställningar, depressioner m.m., och att de var klart medvetna om detta. Symtomen var av den arten att de påfallande ofta gick över av sig själva eller med enkla stödinsatser. Detta tycker jag är väsentligt att känna till för den som arbetar med blivande mödrar. Symtomen var ett uttryck för den omställning och bearbetning som pågick i och med graviditeten. Härvid spelar ett gott förhållande till mannen stor roll, men stödpersonen behöver dock inte alltid vara just mannen utan även sjukvårdspersonalen kan vara den stödjande. Detta tycker jag underbygger mitt krav på ett taktfullt uppträdande av berörd personal. Socialstyrelsens roll i det förebyggande arbetet har varit högst påtaglig och agerandet handfast. Genom medverkan i olika projekt initierades en utveckling som visade sig ge resultat i färre abortingrepp. Detta kunskapsmaterial måste naturligtvis spridas, men socialstyrelsens praktiska medverkan är inte längre nödvändig för att föra det arbetet vidare. Socialstyrelsen har under denna period omorganiserats, och det är meningen att det abortförebyggande arbetet fortsättningsvis skall drivas i landstingens regi med samarbete inom länen mellan skolmyndigheter, föreningsliv och kyrkor samt genom föräldrainsatser. Socialstyrelsens roll har därmed förändrats, och det är möjligt att det inte ännu fullt ut fungerar som det är planerat. Den utveckling som är på gång visar dock inte att slutresultatet försämras. Åtgärder för att tillgodose behovet av speciella insatser skall fortsättningsvis initieras av socialstyrelsen, som skall ha ett övergripande ansvar. Exempel på åtgärder med sådan inriktning är insatser för att tillgodose invandrargruppernas speciella behov. Med detta betänkande har utredningens arbete avslutats. Våra lagar har till viss del förändrats, men någon dramatisk förändring är det inte fråga om. Riksdagen uttalar med dagens beslut sin mening om hur familjeplanering och abort skall bedrivas. Nya rön och nya erfarenheter kommer hela tiden att göra det nödvändigt att följa abortutvecklingen. De utredningar som nu behandlar fostrets rättsskydd kommer kanske att förändra förutsättningarna — därom vet vi i dag ingenting. Förbättrade möjligheter att klara för tidigt födda barn kommer kanske att förändra praxis när det gäller synen på överlevnadsmöjligheter för foster vid senaborter. Detta betyder att vi ej kommer att kunna slå oss till ro, utan att vi i en framtid återigen måste ta ställning till abortlagens tillämpning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de reservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Den motion som Bengt Lindqvist och jag har skrivit handlar om aborter efter 18:e veckan på grund av befarad fosterskada. Den har diskuterats en del tidigare i debatten, men eftersom jag är motionär vill jag ändå säga några ord. Efter 18:e veckan skall abort beviljas endast om ”synnerliga skäl” föreligger. I abortkommitténs betänkande kan man läsa att samtliga ansökningar om abort har beviljats då det huvudsakliga skälet har varit fosterskada. Socialstyrelsens rättsliga råd låter föräldrarnas önskan och bedömning vara avgörande, och man har avstått från att försöka ”gradera” fosterskador. Det är just indikationen fosterskador som nu ökar bland de mycket sena aborterna. Så sent som i 23:e-24:e graviditetsveckan beviljades under ett år elva aborter på grund av befarad fosterskada. Dessa elva stod för nästan hälften av de beviljade ansökningarna i 23:e-24:e veckan. Gränsen för livsduglighet går med nuvarande medicinsk kunskap nästan här. Detta gör att socialstyrelsen endast i ett mycket fåtal fall beviljar abort i ett så sent skede. Ändå, och jag upprepar, så står det att läsa i abortkommitténs betänkande att abort alltid har beviljats när man som skäl har angett konstaterad eller befarad fosterskada. I samma betänkande redogörs också för att befarad fosterskada i vissa fall har varit Turners eller Klinefelters syndrom. Det är, som har sagts tidigare, två ovanliga kromosomavvikelser som innebär sterilitet men i övrigt endast smärre avvikelser från det normala. Ändå har socialstyrelsen beviljat abort i samtliga fall, trots att graviditeten varit så långt framskriden. I kommitténs betänkande framgår också att föräldrarna som sökt abort av dessa skäl uppgivit att barnet är svårt skadat eller ”svårt missbildat”. Det framstår som helt klart att föräldrarna uppenbarligen inte fått en tillfredsställande information. Ändå har socialstyrelsen beviljat aborterna. Man frågar sig varför, eftersom det handlar om människor som önskat barn, planerat barn och sedan genomgått fosterdiagnostik. De är alltså socialt förberedda för ett barn. Förmodligen skulle kanske inte alla men många av dem, om de fick en riktig information, inte lika tveklöst begära abort, eftersom barnet är efterlängtat. Utskottet har ju också i tidigare sammanhang uttalat att man i framtiden skall vara mycket försiktig med fosterdiagnostik när det gäller den här typen av lätta skador. Det betänkande vi har att behandla här baseras på propositionen om familjeplanering och abortvård. I propositionen slås fast att aborterna skall ske på samma grunder som tidigare. Utskottet tillstyrker detta förslag. Men uppenbarligen har utskottet tagit intryck av oss motionärer. Man säger nämligen att ”fosterskada naturligtvis inte ”automatiskt” kan betraktas som ett synnerligt skäl”. Man förutsätter också att socialstyrelsen gör en noggrann prövning av de fall där abort sökts på grund av befarad fosterskada. Det var precis vad vi ville med vår motion. Jag är glad över att utskottet så klart har markerat att abort inte automatiskt skall beviljas av dessa orsaker. Socialstyrelsen måste därmed förändra sin handläggning av dessa ärenden. Jag noterade också med tillfredsställelse hur utskottets talesman Evert Svensson hårt tryckte på detta i dagens debatt. Vi motionärer har velat ta upp den här frågan därför att den är så central för människosynen i vårt samhälle. Fosterdiagnostikens fortsatta villkor utreds just nu. Ändå vill vi redan markera att konstaterade skador hos ett foster aldrig får betraktas som en given eller självklar orsak till abort. Om samhället, myndigheterna och allmänheten anammar ett sådant synsätt, ja, då finns risken att man indirekt anammar ett synsätt som går ut på att handikappade har ett människoovärdigt liv. Men så är det ju inte! Om människor med handikapp skall få ett bra liv beror naturligtvis delvis på hur omgivningen och samhället möter personen. Det vore en farlig utveckling om människor tog till sig uppfattningen att alla skador, små som stora, innebär att man inte berättigar ett barn att få födas. Jag tror att handikapprörelsens djupa ovilja mot dessa aborter, där orsaken endast är en mindre fosterskada, sammanfaller med vad de flesta kvinnor känner. Utvecklingen på fosterdiagnostikens område väcker djup olust och delvis ångest hos många kvinnor. Det är viktigt att vi snart utformar regler för den framtida fosterdiagnostiken och att vi nu, som vi gör med dagens betänkande, tar avstånd från ett synsätt som inneburit att alla befarade fosterskador automatiskt accepterats som abortindikation i ett sent stadium.

Herr talman! Den proposition som förelagts riksdagen och det betänkande som socialutskottet nu avlämnat beträffande familjeplanering och abort återspeglar egentligen mycket litet av de fakta och den kunskap som förmedlades i abortkommitténs betänkande. Detta är i och för sig naturligt. Resultatet av abortkommitténs arbete är huvudsakligen användbart för sjukvårdshuvudmän och samhällsforskare, och relativt litet faller konkret inom riksdagens beslutsområde. Den samlade kunskapsmängden är dock väl värd att ta vara på även för dem som långsiktigt har att svara för lagstiftning på detta svåra område. Abortkommittén hade mycket strikta direktiv och fick inte ifrågasätta abortlagens huvudprincip, nämligen kvinnans självbestämmanderätt, och inte heller tidsgränserna. Jag tvekar inte att säga att detta i hög grad underlättade kommitténs arbete. Vi slapp de svåra och kontroversiella frågorna. Vi kunde koncentrera oss på faktainsamling och utvärdering av erfarenheter. Jag tror att det var värdefullt just då. Men detta gör alltså att abortkommitténs utvärdering inte heller kan tas till intäkt för att avvisa omprövning av huvudprinciperna i abortlagen om den medicinska, tekniska eller sociala utvecklingen skulle visa att detta är nödvändigt. Vissa av abortkommitténs resultat borde också kunna användas bättre. Det är således abortkommittén och inte, som man kan tro när man läser betänkandet, regeringen som har funnit att satsningarna på lättillgänglig och effektiv preventivmedelsrådgivning och en god sexoch samlevnadsundervisning bl.a. åstadkommit en i västvärlden unik och positiv utveckling när det gäller tonårsgraviditeter och tonårsaborter. Detta finns noggrant belagt i abortkommitténs betänkande. Att som statsrådet och utskottsmajoriteten tro att man även i framtiden skulle kunna tillhandahålla en tillfredsställande eller ännu bättre utbyggd preventivmedelsrådgivning genom utökade telefontider och genom att förlägga mottagningarna på preventivmedelsmottagningarna till rätt tidpunkt på dagen — det tror jag är alltför optimistiskt. Men att å andra sidan kräva en formell satsning på utbyggnad av de egentliga preventivmedelsmottagningarna till en kapacitet av 500 besök per 1000 kvinnor och år är lika orealistiskt. Inga Lantz, som ju satt med i kommittén, vet att kommittén starkt understryker osäkerheten i den statistik som finns från de olika landstingen. Detta beror framför allt på att en stor och okänd del av preventivmedelsrådgivningen sker så att säga alldeles gratis och i förbigående i samband med läkarbesök, framför allt inom den gynekologiska vården, av annan orsak. Jag tycker därför det är synd att man, när man pekar på resursmöjligheter, förbigår den mycket viktiga resurs för ett gott abortförebyggande arbete i form av effektiv preventivmedelsoch familjeplaneringsrådgivning som en väl utbyggd gynekologisk primärvård innebär. Det gör inte heller saken bättre om man tar bort de specialdestinerade statsbidragen till preventivmedelsrådgivning, som från början hade en avgörande effekt på det abortförebyggande arbetets effektivitet. Abortkommittén uttalade sig enhälligt emot ett eventuellt avskaffande av dessa bidrag, just med tanke på att de utgick i relation till en prestation. Endast en vårdgivare som gjort en prestation fick ersättningen. Genom Dagmarreformen försvinner nu preventivmedelsrådgivningen, i landstingens allmänna välvillighet när det gäller användningen av den klumpsumma av sjukförsäkringspengar som de nu får disponera över. Svårigheterna för privata rådgivare, som är en mycket väsentlig del av den gynekologiska vården och därmed också preventivmedelsrådgivningen och det abortförebyggande arbetet, ökar. Men jag har tidigare haft långa debatter med statsrådet Sigurdsen i denna fråga här i kammaren och skall inte återupprepa dem. Min ståndpunkt är klar, och min rädsla för att många landsting skall fortsätta att visa en negativ attityd då det gäller att främja en kompetent gynekologisk primärvård i egen eller privat regi ökar. Jag yrkar givetvis bifall till den moderata reservationen nr 3, där dessa frågor tas upp. Men det är den andra delen av dagens debatt som jag vill ägna huvuddelen av mitt anförande. Utskottet konstaterar att den medicinska utvecklingen kan leda till att olika frågor kring abortförfarandet kan behöva diskuteras från delvis nya förutsättningar. Detta är ett mycket viktigt konstaterande, och vi har alla haft möjlighet att följa den oro och debatt som blossar upp kring fosterdiagnostiken och de omöjliga valsituationer som människor ställs i då de har möjlighet att välja att låta bli att föda ett handikappat barn. De flesta av talarna här har också berört detta problemkomplex, vilket på ett mycket åskådligt sätt visar att abortdebatten har ändrat karaktär. Det är emellertid att angripa problemet i fel ände om man försöker att hävda två oförenliga ståndpunkter samtidigt. Man kan inte ha helt fri abort och samtidigt försöka förbjuda abort, om fostret kan befaras vara eller är skadat. Och att försöka förbjuda fosterdiagnostiken är att börja i fel ände. Fosterdiagnostik är ett svåravgränsat område. Hela den förebyggande mödravården, med syfte att i så stor utsträckning som möjligt låt friska mödrar föda friska barn vid rätt tidpunkt, har under decennier arbetat med olika metoder som kan kallas för fosterdiagnostik. Så länge diagnostiken också ger möjlighet att ingripa och bota är den inte kontroversiell. Ingen har ifrågasatt den rutinmässiga screening som sedan årtionden görs i svensk mödravård för att utesluta syfilis hos väntande mödrar. Man hittar nästa aldrig något fall i dag, men ändå fortsätter man, därför att metoden är enkel och billig och därför att den ger en god möjlighet att bota och förebygga att barn föds med syfilis, en sjukdom som i början av detta sekel orsakade många svåra medfödda sjukdomstillstånd. När fosterdiagnostiken kan hjälpa till att finna rätt förlossningstidpunkt och rätt behandling under graviditeten eller att skapa högsta beredskap att ta hand om defekter och sjukdom omedelbart efter födelsen är den heller inte kontroversiell. Men fosterdiagnostiken befinner sig i dag i en olycklig mellansituation. Man kan diagnostisera flera mer eller mindre svåra defekter, men man kan inte åtgärda dem. Den dag man också kan åtgärda en del av dem blir konflikten reducerad. Vi måste erkänna att kontroversen i stället har uppstått genom att vi börjat dagtinga med människovärdet och tillåter abort. När man dagtingar med väsentliga principer råkar man ofta, förr eller senare, i svårigheter. Jag vill dock, herr talman, understryka att bittra erfarenheter ger vid handen att vi av humanitära skäl måste ha en abortlagstiftning av den typ som vi har. Internationella och egna svenska erfarenheter visar att ingen principiell metod är bättre än att låta kvinnan själv bestämma om hon vill föda barn eller ej. Statsrådet Sigurdsen har vältaligt givit exempel som stöder denna uppfattning. Abortkommitténs arbete har visat att svenska kvinnor i stor utsträckning klarat av den här beslutssituationen. Det har också visat sig att det psykosociala stödet i vården ofta har varit bristfälligt, men att en god vilja finns att göra förbättringar. Trycket på sjukhuspersonalen har också otvivelaktigt minskat. Jag kan däremot inte längre finna någon anledning till att Sverige ensamt i världen skall ha fri abort t.o.m. 18:e fosterveckan. I synnerhet fosterdiagnostikens utveckling, där man i dag under perioden från 12:e till 14:e veckan och framåt kan diagnostisera flera mer eller mindre svåra handikapp och sjukdomar utan att samtidigt kunna erbjuda någon bot, ställer i dag enskilda människor i en fullständigt omöjlig beslutssituation. Man kan givetvis inte under samma tidsperiod hävda rätten till fullt fri abort och samtidigt försöka hävda att vissa uppgifter, kunskaper och farhågor inte skall få vägas in i beslutsunderlaget — inte så länge det är enskilda människor som fattar besluten. Att förbjuda kunskapen är naturligtvis den medeltida utvecklingsfientlighetens modell — förbjuda farhågorna kan ingen göra. Människor vet i dag själva om de tillhör en riskgrupp eller ej. Att leda människor till ett abortbeslut, så att man offrar det friska barnet på blotta misstanken att det skulle vara sjukt, är inte bättre än att offra det sjuka barnet på grund av dess sjukdom. Margareta Persson och Bengt Lindqvist har ifrågasatt socialstyrelsens samhällsmoral om sena aborter automatiskt beviljas vid handikapp. Det är naturligtvis möjligt. Men kan man då lägga beslutsbördan på en enskild människa endast något tidigare i graviditeten? Utskottets propå att socialstyrelsen bör göra en noggrann redovisning av hur man har bedömt de sena aborterna och vilka skäl man har stött sig på är något onödig. En mycket noggrann sådan redovisning har ju gjorts av socialstyrelsen och finns redovisad i abortkommitténs betänkande. Det är riktigt, som Inga Lantz sade, att abort har beviljats i samtliga fall där indikationen har varit fosterskada. Men det är inte alldeles riktigt, som man kunde höra ”mellan raderna”, att det i de flesta fall skulle ha rört sig om mycket lindriga rubbningar. Tvärtom har det i det övervägande antalet fall rört sig om mycket svåra rubbningar. Jag håller med de tidigare talarna om att man måste se närmare på detta och försöka ta ställning. Även antalet sena aborter som beviljas på grund av fosterskada ökar, men inte bara på grund av att man kan diagnostisera fler och fler fall. Det är också ett glädjande faktum att alla andra orsaker till sena aborter har minskat och att det totala antalet har minskat, vilket vi skall hälsa med tillfredsställelse. 95 90 av alla aborter sker i dag före den 12:e veckan. Detta är ett resultat inte bara av abortlagstiftningen och kvinnans självbestämmanderätt utan i hög grad också av skonsammare och enklare abortmetoder samt en tillräcklig insats av effektiva vårdresurser. I så måtto har abortlagens intentioner att tidigarelägga abortingreppen i stor utsträckning uppnåtts. Herr talman! Man kan inte ta abortkommitténs arbete till intäkt för slutsatsen att tidsgränserna i abortlagstiftningen inte skall ifrågasättas. Abortkommittén fick inte diskutera tidsgränserna. Att en av experterna valde att i ett särskilt yttrande ändå göra det och därvid uttrycka sin åsikt att det inte skulle finnas några tidsgränser alls och att vi skulle ha fri abort även efter 18:e veckan borde egentligen förbigås med skonsam tystnad. Resten av kommittén respekterade direktiven. Det finns i dag inte längre någon anledning att tassa som katten kring het gröt när det gäller dessa mycket svåra problem. Jag noterar att Evert Svensson tassar allt närmare problemets kärna, och det gör jag med tillfredsställelse. Jag har respekt för Evert Svenssons uppfattning i dessa frågor, och jag minns mycket väl det sammanträde hösten 1979 i socialutskottet när beslutet fattades om att göra en utvärdering av abortlagstiftningen. Det var tack vare Evert Svensson som det beslutet inte behövde fattas mot en socialdemokratisk reservation. Det är glädjande att det kunde göras enhälligt, därför att resultatet av arbetet har blivit bra. I dagens proposition tas inte frågan upp, men i socialutskottets betänkande vidrörs svårigheterna. Min uppfattning är, efter många års erfarenhet av de mänskliga, praktiska, etiska, teoretiska och politiska aspekterna på abortfrågan, att kvinnans självbestämmanderätt i abortsituationen är den mänskligaste, klokaste och bästa principen. Men min uppfattning är också, med utgångspunkt i samma erfarenheter, att tidsgränserna i vår nuvarande abortlagstiftning bör omprövas. Med användning av riksdagens i dag föreliggande beslutsmaterial finner jag att detta närmast kan uppnås genom ett bifall till Göte Jonssons reservation. Jag skulle kanske inte själv ha formulerat den exakt på samma sätt, men andemeningen är att någon utredning måste få möjlighet att bedöma utvecklingen inom gentekniken, fosterdiagnostiken, provrörsbefruktningen, forskningen på embryon och rättsskyddet för fostret i dessa sammanhang, även utifrån abortsituationen. Hur den till synes omöjliga frågan om rättsskydd för fostret samtidigt som man hävdar fri abort skall kunna lösas omtalades redan av den moderata representanten Astrid Kristensson i 1963 års abortutredning i mycket välskrivna och kloka reservationer. Det finns möjligheter att använda tidsgränserna på ett förnuftigt sätt. Diskussionen om nu gällande tidsgränser är en helt framkomlig väg. Göte Jonssons reservation kräver inga särskilda resultat, binder inte heller en eventuell utredning till att komma fram till några förutfattade meningar och kräver inga bindande direktiv. Där finns bara önskemål om en förutsättningslös utredning. Herr talman! Jag tycker att det är dags för det nu och jag yrkar bifall till reservation nr 1 av Göte Jonsson.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat utbildningsministern vilka åtgärder hon har företagit eller ämnar vidta för att öka vårdpersonalens kunnighet och säkerhet vid hanterandet av komplicerad teknisk apparatur. Frågan har överlämnats till mig. Socialutskottet har i sitt betänkande 1984/85:3 behandlat fyra motioner om medicinteknisk säkerhet. Utskottet konstaterar att det är av största vikt att såväl vårdpersonalen som sjukhusingenjörer och sjukhustekniker har en utbildning som garanterar att de kan sköta komplicerade och för patienterna ofta livsviktiga apparater på ett för patienterna säkert sätt. Det är en uppfattning som jag givetvis delar. Den grundläggande utbildningen i frågor som rör den medicintekniska säkerheten meddelas i gymnasieskolan och högskolan. Utbildningsministern har nyligen på en fråga i riksdagen om utbildningen på gymnasieskolans vårdlinje redovisat vissa förbättringar av utbildningen vid den nya grenen för ' hälsooch sjukvård. Den tekniska utvecklingen är snabb. Utbildningsminis tern har mot denna bakgrund vidare angivit att den utredning som f.n. ser över den gymnasiala yrkesutbildningen skall behandla vilka utbildningsbehov som kan beaktas inom skolans ram och vilken utbildning som hör till huvudmannens ansvar. I socialutskottets betänkande konstateras att det i första hand är sjukvårdshuvudmännen som skall se till att vårdpersonalen har de kunskaper som erfordras om den apparatur man använder i behandlingsarbetet. Landstingsförbundet har våren 1984 tagit initiativet till en utredning som skall analysera problemen kring den medicintekniska säkerheten och komma med förslag till åtgärder. Ett område som gruppen angivit som särskilt viktigt att behandla är s.k. handhavandekunskap. Jag avser att inom kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla en utredning om den medicintekniska säkerheten. Utredningen kommer att få i uppdrag att analysera arbetsuppgifterna inom resp. vårdområde och formulera krav på utbildningen för olika personalkategorier. Dessa uppgifter skall ingå i underlaget för de beslut om utbildningarnas mål och innehåll som de ansvariga statliga och kommunala utbildningsmyndigheterna skall fatta.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret. Utvecklingen på det medicintekniska området har varit enorm under senare år, och den accelererar. Detta är i och för sig mycket positivt, för det ger förbättrade möjligheter till diagnos och terapi. Men medaljens baksida är att patienten utsätts för allt större risker, inte minst på grund av passivitet hos ansvariga instanser, framför allt hos landstingen. De har faktiskt inte reagerat förrän klockan bokstavligen blivit kvart över tolv. Den tragiska dialysolyckan vid regionsjukhuset i Linköping har i dagarna satt vårdpersonalens ansvar för patientens säkerhet i blixtbelysning. Vi skall inte här gå in på ett enskilt ärende — domen mot sjuksköterskan kommer ju också att överklagas. Men om det tekniska larmsystemet är uppenbart felaktigt konstruerat — vilket framgår av radioprogrammen i dag— framstår en fällande dom mot befattningshavaren i fråga som helt orimlig för mig. Frågor om patientens säkerhet i vården har tyvärr inte alltför ofta diskuterats här i riksdagen. När Siri Häggmark och jag i januari 1982 i en motion tog upp frågan om en säkrare läkemedelshantering inom hälsooch sjukvården, hade socialutskottet inte behandlat någon fråga om patientsä kerhet sedan 1978. Den gången gällde det behandling med kortvåg, mikrovåg och ultraljud. Tidigare under riksmötet behandlades, som nämnts här, fyra motioner om medicinteknisk säkerhet. Frågan hade tagits upp ur två aspekter, dels användarnas, dvs. vårdpersonalens kunnighet och kompetens, dels apparatsäkerheten. I motion 1983/84:627 underströk vi båda motionärer vikten av att vårdpersonal som handhar teknisk apparatur verkligen får utbildning härför. Vi påtalade de stora bristerna i dagens utbildning. Socialutskottet förordade en övergripande översyn, och den 13 november 1984 meddelade statsrådet här i kammaren att en utredning skulle tillsättas för att förbättra den medicinska säkerheten — speciellt vad avser apparatur. Detta oroade mig. Men jag kan väl säga att jag känner mig något lugnare med det svar jag har fått i dag. Det är viktigt med typgodkännande av vissa viktiga apparater, någon form av ”körkort” för viss utrustning och klara tekniska rutiner med checklistor. Vidare bör man ställa krav på tillförlitlighetsanalyser. Men hur bra apparatur och säkerhetssystem vi än förfogar över är det personalens kunskaper och kompetens som är avgörande för patientens säkerhet i vården. Detta är vi tydligen eniga om. Enligt gällande lagstiftning är vårdpersonalen ansvarig för sina handlingar, och då skall den också ha fått fullgod utbildning för sina uppgifter. Jag vill ändå fråga statsrådet Sigurdsen om utbildningsfrågorna kommer att få en verkligt framskjuten ställning i den kommande utredningen. Kommer myndigheternas ansvar och befogenheter att ytterligare kartläggas?
Herr talman! Som jag har sagt i mitt svar kommer man bl.a. med ledning av utredningen givetvis också att formulera vilka krav som skall ställas på utbildningen. Jag tror att Gullan Lindblad kommer att få sina synpunkter tillgodosedda, när vi om någon vecka kan presentera direktiven till denna utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för detta kompletterande svar. Jag har kanske tänkt framför allt på sjuksköterskorna och annan personal som har medellång vårdutbildning. Andra frågor som också är mycket viktiga är bl.a. sjukhusingenjörernas särskilda ansvarsområde och kraven på deras kompetens. Jag förutsätter att dessa frågor också kommer att belysas. Sjukhusingenjörerna har en väldigt viktig roll när det gäller att ge råd, information och träning till personalen i vården. ”Flum i vården,” stod det i en ledare i Svenska Dagbladet i söndags. Där kritiserades den vårdutbildning som blev resultatet av ”Vård 77.” Jag måste erkänna att jag delar en hel del av de synpunkter som framfördes i ledaren. Den vårdfilosofi och den utbildningsfilosofi som var rådande på 1970-talet gick ju i väldigt stor utsträckning ut på grupparbeten, ”självkännedom” och ”förmåga att kritiskt bedöma information,” som det hette. Jag är glad över att jag åtminstone i någon form, när jag kom till riksdagen hösten 1979, genom motioner och på andra sätt åtminstone något kunde förbättra den vårdutbildning, som blev resultatet av den något flummiga utredningen. Det är uppenbart att det finns brister i utbildningen i dag. Vi har kunnat konstatera att socialstyrelsen är mycket kritisk i sitt yttrande över utbildningen för vårdpersonal. Men säger att ”som den nya vårdlinjen i gymnasieskolan utformats har situationen på intet sätt förbättrats. Fysik och kemi studeras inte specifikt, och matematik kan väljas bort till förmån för språk. På sikt leder detta naturligtvis till ökade risker vid användning av utrustning men även till ökat teknikerberoende.” Man menar att det är mycket viktigt att patientens behov kan tillgodoses genom att vårdpersonalen får en tillräcklig utbildning. Jag vill ställa en sista fråga: Kommer utredningen att bedrivas mycket skyndsamt? Här gäller det ju bokstavligen livet.
Herr talman! Jag kan först komplettera svaret när det gäller sjukhusfysiker och sjukhusingenjörer. Socialstyrelsen har fått bemyndigande att ge ut allmänna råd om kompetenskraven för just dessa yrkesgrupper. En sådan bestämmelse trädde i kraft den 1 juli 1984. Utredningen om den medicinsk-tekniska säkerheten beräknas arbeta under ett år. Jag tror inte att det går att utreda dessa frågor mera skyndsamt, för det är angeläget att man verkligen studerar frågorna ordentligt.
Herr talman! Det är bra att det ställs krav på att utredningen skall arbeta skyndsamt. Frågorna är ju mycket angelägna, och egentligen borde mycket ha skett långt tidigare. Vi får väl alla beklaga att så litet har blivit fallet, men det är vackert att det äntligen kommer att hända någonting. Vårdpersonalen har ju själv uppmärksammat de brister som föreligger i utbildningen. Jag vill erinra om att sjuksköterskorna inom Västerbottens lokalavdelning av SHSTF i en motion till TCO:s kongress i år kräver att naturvetenskapliga ämnen skall vara obligatoriska på gymnasieskolans vårdlinje. Jag menar emellertid att de brister som råder i utbildningen faktiskt beror på att eleverna redan i grundskolan inte fått tillräckliga baskunskaper. Detta visar sig framför allt i att många inte kan utföra läkemedelsräkning, något som förvisso inte är särskilt komplicerat men som kräver åtminstone elementära kunskaper i reguladetri och procenträkning.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av rapporter i massmedia om amalgamets bieffekter. Regeringen har lämnat socialstyrelsen i uppdrag att utreda vissa frågor rörande tandersättningsmaterial. Socialstyrelsen skall bl.a. utreda förutsättningarna för att fabrikanter och importörer skall vara skyldiga att uppge innehållet i tandersättningsmaterial samt för att upprätta ett produktregister och ett register över biverkningar av materialen. Socialstyrelsen skall också enligt utredningsuppdraget ange ytterligare behov av forskning och annan kunskapsutveckling om materialens lokala och generella biverkningar. Den samhälleliga, producentobundna forskningen om dentalmaterial sker bl.a. vid Nordiska institutet för odontologisk materialprovning i Oslo. Även vid tandläkarhögskolorna finns en omfattande forskning, som i stor utsträckning är inriktad mot dentalmaterialens biologiska effekter. Vid statens miljömedicinska laboratorium pågår i samarbete med Karolinskaiinstitutet en studie om i vilken mån kvicksilver upplagras hos människan. Från denna studie har vissa resultat redovisats vid ett kvicksilversymposium vid den medicinska riksstämman. Resultaten har även refererats i massmedia. Studien har ännu så länge enbart omfattat vävnader från ett fåtal avlidna personers hjärnor. Generellt gällde för samtliga fall att kvicksilverhalterna vid en internationell jämförelse var mycket låga. Materialet är dock för litet och sambanden för komplexa för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser om tänkbara samband med amalgam. Avsikten är att studien skall fortsätta med ett mer omfattande material. Jag har f.n. inga skäl att vidta ytterligare åtgärder men följer självfallet utvecklingen inom dentalmaterialområdet med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gertrud Sigurdsen för svaret på min fråga. Zoofysiologen och docenten Mats Hansson har under många år arbetat med de frågor jag aktualiserat. För åtskilliga år sedan skrev han: ”Kvicksilvret i amalgamfyllningar utgör en stor hälsorisk genom att det kan lösas ut och via mag-tarmkanalen eller via kärl eller nervceller nå hjärnan. Detta är orsaken till att vissa personer drabbas av de besvär som i allmänhet kallas oral galvanism.” Problemet har alltså uppmärksammats mycket tidigt. Vid ett flertal tillfällen har vi debatterat det också här i riksdagen — många motioner i ämnet har väckts, och socialutskottet har behandlat dessa frågor åtskilliga gånger. Kunskaperna på detta område har vidgats bland läkare och forskare, men för att lösa problemen krävs resurser. I svaret på min fråga nämner statsrådet att socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vissa frågor rörande tandersättningsmaterial. För att få klarhet i hurlång tid det kan ta innan vi kan vänta oss resultatet av utredningens arbete vill jag fråga: När fick socialstyrelsen detta uppdrag? Jag vet att Tandvårdsskadeförbundets medlemmar önskar få något slags representation i det institut i Oslo som statsrådet åberopar i svaret, nämligen Nordiska institutet för odontologisk materialprovning. Kan statsrådet verka för att Tandvårdsskadeförbundet, som ombud för patienterna, får en representant i styrelsen? Tandvårdsskadeförbundet har lämnat in en skrivelse i det här ärendet till ansvariga myndigheter. Skrivelsen har också delgivits politiker och massmedia. Förbundet har i den ställt krav på att myndigheterna senast i april månad 1985 skall framlägga bevis för att amalgam är oskadligt för hälsan. Ytterligare ett antal krav har formulerats i att-satser i skrivelsen, som jag förmodar att statsrådet har fått. Hur ställer sig statsrådet till de anspråk som framställs i den skrivelsen?
Herr talman! Socialstyrelsen fick detta uppdrag genom ett regeringsbeslut den 11 juli 1984. I skrivelsen till socialstyrelsen anges att utredningsresultaten kan delredovisas, men att uppdraget i sin helhet skall ha redovisats till regeringen senast den 31 december 1985. I samband med regeringsbeslutet har också medel ställts till socialstyrelsens förfogande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för dessa kompletterande upplysningar. Jag vill gärna till protokollet läsa in de krav som Tandvårdsskadeförbundet har framställt i sin skrivelse.

Från departementets sida bör kraven enligt min mening understrykas för socialstyrelsen med hänvisning till det uppdrag som regeringen har ålagt socialstyrelsen att utföra. Kan statsrådet lova att hon skall söka göra detta?
Herr talman! Jag är fullt medveten om de problem som vissa dentalmateri Torsdagen den al orsakar för många människor. Jag får i brev och i andra sammanhang bevis — 21 februari 1985 för detta. Vi har bedömt att vi nu skall avvakta socialstyrelsens förslag. Socialstyrelsen skall mycket snabbt klara av detta uppdrag, och innan jag har g 2 Om villkoren för fått en redovisning av resultatet av socialstyrelsens arbete är jag inte beredd erbjudande av att fatta beslut eller meddela något ytterligare. Jag avvaktar som sagt svenska sjukhussocialstyrelsens förslag. platser åt utländska patienter
Herr talman! Jag vill ytterligare en gång tacka för svaret på frågan. Jag menar, precis som jag sade i mitt första anförande, att en vidgad förståelse visas för dessa frågor. Vad som behövs nu är att man från departementets sida och kanske även från annat håll understryker vikten av detta arbete, så att socialstyrelsen så snart som möjligt får fram resultat som leder till ett förbättrat läge för dessa patienter.
Företaget Swedhealth, som bildats i Landstingsförbundets regi, skall bl.a. förmedla svenska sjukhusplatser till importerade patienter. De utländska patienterna skall erbjudas vård inom områden där sjukvården har överkapacitet. Bör exporten av svenska sjukhusplatser ske på rent kommersiella villkor?
Herr talman! Först vill jag säga att det inte är ovanligt att sjukvårdshuvudmännen i Sverige i vissa fall köper sjukhusvård utomlands. Landstingsförbundet har också i september 1982 utfärdat rekommendationer om specialistvård utomlands. Omvänt kan det vara naturligt att svensk sjukvård, när tillfällig överkapacitet finns, säljer vård till andra länder. Svensk sjukvård är av hög kvalitet och åtnjuter stort förtroende utomlands. Jag vill dock starkt betona att denna svenska sjukvårdsexport inte får ske i former som står i strid med hälsooch sjukvårdslagens mål om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och det ansvar lagen lägger på landstingen att sörja för befolkningens behov av en god hälsooch sjukvård.

; Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Vi har här i Sverige en medicinskt och tekniskt väl fungerande sjukvård. Internationellt sett tillhör vi nog de bästa. Kritiken som riktas mot vår sjukvård handlar inte heller om den medicinska och tekniska delen av vården. Kritiken riktas mot köer, väntetider och otillräcklig tid för medmänsklighet.

Allmänhetens bild av vår sjukvård är knappast den att det finns en överkapacitet. Många äldre patienter har själva upplevt hur de vid akut sjukdom fått en plats i korridoren på grund av rumsbrist. På Södersjukhuset här i Stockholm — det är det sjukhus som just nu är aktuellt för export av överkapaciteten — är det vanligt förekommande med rumsbrist. Ett annat exempel på vårdexport är Stiftelsen Carlanderska sjukhemmet i Göteborg. Avtal har träffats mellan Sahlgrenska och Carlanderska med innebörd att Sahlgrenska sjukhuset står till förfogande i de situationer som Carlanderska sjukhemmet inte har möjlighet att vårda patienterna. Vidare bidrar Sahlgrenska med blodförsörjning och angiografier. Läkare från Sahlgrenska skall sköta vården av de importerade patienterna på sin fritid. Och vården handlar om avancerade hjärtoperationer på utländska patienter.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa ett lågt gränsvärde för aflatoxin i mjölk. Aflatoxiner är en grupp mögelgifter som kan bildas om vissa mögelsvampar får växa på fodermedel eller livsmedel. Statens livsmedelsverk har sedan länge kontrollerat olika varor med avseende på förekomsten av aflatoxiner. Under 1960-talet påträffades höga halter av aflatoxin i jordnötskakor avsedda för djurfoder. I och med att användningen av importerade jordnötskakor som kraftfodertillskott upphörde ansågs risken för förekomst av aflatoxin i kött och mjölk vara eliminerad. Det har emellertid visat sig att importerade bomullsfrökakor och kokoskakor kan innehålla låga halter av aflatoxin. Om kor utfodras med foder som innehåller aflatoxin, omvandlas detta till andra former av aflatoxin som kan utsöndras i mjölken. Undersökningar som gjorts på livsmedelsverket och på annat håll visar att aflatoxinhalten i mjölk är mycket låg. Livsmedelsverkets målsättning är att helt stoppa eller att så långt möjligt förhindra förekomst av aflatoxin i mjölk. Verket kommer därför att fastställa ett gränsvärde för aflatoxin när det gäller mjölk. Verket kommer också att med berörda importörer, producenter, förbrukare och myndigheter diskutera användningen av sådant foder som kan innehålla aflatoxin. De efterfrågade åtgärderna kommer således att vidtas av livsmedelsverket inom kort.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Vi svenska konsumenter blir mer och mer oroade över de livsmedel vi äter. Vi får upplysning om kostens betydelse för vår hälsa. Vi får lära oss vad som är nyttigt och vad som är mindre bra. Men plötsligt vänds allt upp och ned — genom information om att det som skall vara nyttigt är behäftat med farliga ämnen. Till slut vet man som konsument inte vad man skall äta. Vi politiker har nu ett mycket stort ansvar när det gäller att ta de politiska initiativ som krävs för att få bort onödiga gifter, även om det skulle ske till priset av en lägre produktionsgrad. Det är en politik som alla i längden tjänar på. När larmet om förekomsten av aflatoxin i mjölk kom kände jag nästan panik. Vi småbarnsföräldrar är ju storkonsumenter av mjölk. Först svarade livsmedelsverket att halten av aflatoxin är så liten att hälsorisken praktiskt taget är obefintlig. Hitintills har Sverige inte haft några gränsvärden för mjölk. USA har gränsvärden, och Schweiz har fastställt ännu lägre gränsvärden än USA. Det var också i Schweiz som man för några år sedan slog larm om att svenskt smör innehöll för mycket aflatoxin för att kunna accepteras. Självklart kan vi aldrig få helt giftfria produkter. Naturen själv innehåller ju gifter. Men vi måste se till att vi inte tillför våra produkter gifter i onödan. Sedan kan olika myndigheter säga att just det här giftet — i små mängder — är ofarligt. Men sammantaget får ju vi konsumenter i oss en hel del sådana här s.k. ofarliga mängder av gifter. Och vem vet vad det sammantagna giftintaget — som är onödigt — leder till? Aflatoxin i mjölk härrör nästan uteslutande från att korna äter kokosoch bomullsfröfoder, och enligt forskare vid lantbruksuniversitetet i Ultuna kan det fodret lika gärna ersättas med inhemskt, t.ex. rapsfrö. Jag är tacksam för statsrådets svar om att gränsvärden nu skall införas. Men jag vill fråga: Kommer foder av kokosoch bomullsfrö att ersättas med inhemskt foder?
Herr talman! Det är livsmedelsverkets strävan att så skall bli fallet, och jag menar att det är riktigt att man har den ambitionen.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om den svenska regeringen vill medverka till att stoppa föroreningen av Nordsjön genom att lägga ett förslag om stopp för avfallsdumpning och avfallsförbränning till havs inom Oslokonventionens område. Den svenska regeringen har sedan många år tillbaka verkat inom de olika internationella organ, som arbetar med dumpning och förbränning till havs, för att om möjligt få till stånd ett förbud mot dessa verksamheter. Beträffande Nordsjön regleras dumpning och förbränning genom konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning, den s.k. Oslokonventionen. Sverige har ratificerat konventionen, som trädde i kraft 1974, och verkar för skärpta krav med målsättningen att denna verksamhet helt skall upphöra. Under hösten 1984 deltog jag i en ministerkonferens om Nordsjöns miljö anordnad av förbundsrepubliken Tyskland. Under konferensen sökte värdlandet och de nordiska länderna nå fram till ett förbud mot dumpning. Tyvärr misslyckades detta. Under 1987 kommer en ny ministerkonferens om Nordsjöns miljö att anordnas, denna gång med Storbritannien som värd. Det är regeringens avsikt att även i fortsättningen aktivt arbeta för ett förbud. Den nuvarande avfallsförbränningen till havs skall, enligt vad Oslokonventionens medlemsstater är överens om, betraktas som en interimistisk avfallshanteringsmetod i avvaktan på att landbaserade alternativ utvecklas. Konventionsstaterna skall före år 1990 besluta om tidpunkt för upphörande av förbränningen till havs. Det pågår för närvarande förberedande diskussioner bland de nordiska länderna om förutsättningarna för ett gemensamt nordiskt agerande i denna fråga. Jag vill i sammanhanget erinra om att huvuddelen av föroreningarna i Nordsjön kommer från landbaserade anläggningars direkta utsläpp. Arbetet inom ramen för den konvention som reglerar dessa anläggningars utsläpp i Nordsjön, den s.k. Pariskonventionen, bör därför intensifieras.

Herr talman! Åke Selberg har frågat mig om regeringen avser att göra något med anledning av den redovisning som lantbruksnämnden gjort över den krissituation som ett antal jordbrukare i Norrbotten befinner sig i och i så fall vad. redogjort för de ekonomiska problem som vissa lantbrukare i länet befinner sig i. Man har därvid också begärt att regeringen vidtar åtgärder för att säkra den fortsatta driften vid dessa företag. Frågan om högt skuldsatta jordbrukares problem har också, i vidare bemärkelse, uppmärksammats av livsmedelskommittén. Jag är medveten om de speciella problem som den aktuella gruppen jordbrukare i Norrbotten har. Lantbruksstyrelsen har anmodats avge yttrande i anledning av den framställning som åberopas i frågan. Av lantbruksstyrelsens yttrande framgår att de särskilda svårigheter som vissa svårt skuldsatta jordbrukare i Norrbotten drabbats av bör kunna mötas med åtgärder som lantbruksstyrelsen kan vidta inom ramen för sina bemyndiganden.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

Ett femtontal av dessa krisfall har varit föremål för nedskrivningar av statens fordringar i samband med ackord. Det rör sig om nedskrivningar i storleksordningen 0,5-1,5 milj.kr. per företag. I många fall har ett ackordsförfarande ej gått att genomföra, och konkurs har inte kunnat undvikas. Lantbruksnämnden gjorde en genomgång i början av 1984, och det visade sig då att ytterligare ett fyrtiotal företag kommer att hamna i kris med betalningsinställelse som följd inom en treårsperiod. Det finns säkert stora problem på detta område även i övriga delar av landet. Men på grund av den stora koncentrationen av företag uppbyggda på 1970-talet blir situationen särskilt allvarlig i Norrbotten. De stora räntehöjningarna i slutet av 1970-talet men också en i övrigt ogynnsam kostnadsutveckling är huvudorsakerna till de stora problemen. Det är alltså problem som företagarna i de allra flesta fall ej kunnat råda över. Det är nog i och för sig bra med tillfälliga lösningar, men skall vi klara denna situation och få ett verkligt resultat måste frågorna också lösas på lång sikt. Nu är situationen, som synes av denna redovisning, så allvarlig att någonting verkligen måste hända. Det handlar inte bara om en ekonomisk kris, utan dessa förhållanden leder alltför ofta också till sociala problem med splittrade familjer som följd. Jag får tacka för svaret, i förhoppning om att regeringen nu vidtar kraftfulla åtgärder för att lösa dessa problem.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig om det nuvarande resultatet av insamling av aluminiumburkar är tillfredsställande med tanke på det återvinningsmål riksdagen uppsatt och om regeringen är beredd att vidta åtgärder som främjar en insamling av skadade burkar samt om en sådan insamling fungerat. Enligt propositionen om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium skall återvinningen uppgå till minst 75 96 senast under år 1985. De resultat som hittills uppnåtts tyder enligt pantbolaget på att kravet på minst 75 Jo återvinning kommer att uppfyllas. En redovisning av återvinningen kommer att äga rum efter år 1985. Därvid kommer även frågan om särskilda insamlingssystem för skadade burkar att beröras. F.n. tas skadade burkar emot av flertalet butiker och bryggerier. Det bör ankomma på pantbolaget att sörja för ett så effektivt insamlingssystem som möjligt.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Som framgår av svaret kommer etappmålet för återvinning att uppnås, och det visar att systemet som det nu är uppbyggt fungerar bra. Anledningen till att riksdagen beslutade om ett pantsystem och satte upp ett återvinningsmål var att man ställde sig mycket skeptisk till aluminiumburken som sådan, dels därför att det vid tillverkningen åtgår extremt mycket energi, dels därför att burken som nedskräpningsobjekt är mycket mer oförstörbar än plåtburken. Den egentliga anledningen till min fråga var att det kompletterande insamlingssystem när det gäller skadade burkar som förutsattes i propositionen inte förefaller fungera särskilt bra. Det fungerar på en del platser, framför allt i städer, men på landsbygden längs de större vägarna måste man tyvärr konstatera det motsatta. F.n. är det alltför vanligt att människor plockar upp de oskadade burkarna och lämnar in dessa, medan de demolerade burkarna, som automaterna inte tar emot, lämnas kvar. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande ur miljövårdssynpunkt — det hoppas jag att jordbruksministern håller med mig om. Nu säger jordbruksministern att det bör ankomma på pantbolaget att sörja för ett så effektivt insamlingssystem som möjligt. Men det oroande i detta sammanhang är att pantbolaget inte kan ha något intresse av att insamlingsresultatet överskrider 75 26. Det är tvärtom så att företagets överskott minskar i takt med att återvinningen ökar, eftersom företaget skall betala tillbaka panten på varje inlämnad burk. Jag anser därför att regeringen har ett ansvar för att miljövårdsaspekterna blir beaktade i detta sammanhang och att det bör föranleda ett initiativ från regeringens sida att göra insamlingen av skadade burkar mer effektiv än vad denna för närvarande är. Jag är alltså inte helt nöjd med svaret på den delfrågan. Jag vill därför förtydliga mig på denna punkt och fråga jordbruksministern om han inte delar min uppfattning att det förhållande jag här redovisat inte är tillfredsställande och om det inte redan nu finns anledning för regeringen att ta initiativ i denna fråga.
Herr talman! Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är angeläget att insamlingen blir så effektiv som möjligt även beträffande de skadade burkarna. Enligt en överenskommelse med handeln har nya rutiner för skadade burkar börjat tillämpas. De burkar som är så pass skadade att de inte tas emot av automaterna avvisas i fortsättningen inte. Butikerna tar emot dem, men de måste hanteras separat och inte blandas vare sig med de komprimerade burkarna eller de manuellt mottagna oskadade burkarna. Detta är alltså en överenskommelse som nu har träffats. Dessutom avvaktar jag den redovisning som vi kommer att få under 1985 då vi kan utvärdera hela systemet och bedöma vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas för att komplettera det hela.
Herr talman! Jag tackar för svaret på denna delfråga. Det kan förefalla som om detta är ett litet problem, eftersom det bara är 25 70 som inte återlämnas. Men om vi tar i beaktande att Returpack har redovisat att man från mars 1984 fram till slutet av året fick in 283 miljoner burkar, vilket uppges motsvara 73,8 26, betyder det att ca 100 miljoner burkar inte är återlämnade. Tyvärr måste man nog befara att dessa till mycket stor del finns kvarlämnade ute i vår natur. Jag kan tyvärr inte tolka jordbruksministerns svar så, att han är beredd att ta initiativ till ett bättre system när det gäller de skadade burkarna, och det beklagar jag naturligtvis.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig om den omständigheten, att förhållandena i matsal och kök vid universitetet i Linköping enligt miljöoch hälsoskyddsnämnden strider mot anvisningar i livsmedelslagen, ger mig anledning att vidta några åtgärder. Enligt gällande handläggningsordning skall denna typ av frågor handläggas av byggnadsstyrelsen, som därefter får avgöra om ärendet skall underställas regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på frågan, även om det var utomordentligt kortfattat. I Linköpings universitets senaste verksamhetsberättelse — den för 1983/84 — läser jag under rubriken Lokaler och utrustning: ”Trångboddheten inom universitetet har med stigande antal studerande och anställda blivit alltmer svårbemästrad. Lokalbristen har sedan budgetåret 1982/83 framstått som det mest allvarliga hindret över huvud taget för universitetets utveckling. Bristen har gällt alla slags lokaler, såväl laboratorier som kontorsrum och undervisningslokaler.” Vidare läser jag i samma verksamhetsberättelse: ”Regeringen har under året lämnat projekteringsuppdrag för restaurang-kårhus och projekteringsarbetet har påbörjats med sikte på att bygguppdraget skall kunna lämnas under hösten 1984 —---.” I samband med ett sådant bygge skulle universitetet av egna driftsmedel uppföra en skrivsal. Härigenom kan avsevärda besparingar göras på kostnaderna för skrivvakter. Universitetets egen bygginvestering skulle snabbt betala sig. I de här anförda önskemålen, som är väl underbyggda — inte minst gäller det restaurang-kårhus —, är en mängd byggarbetstillfällen förpuppade. Landshövdingen och länsarbetsdirektören skrev under hösten till regeringen och utgöt sina bekymmer för väntad stor byggarbetslöshet i Östergötlands län. Med hänsyn till bådas stora engagemang i universitetets utveckling som viktig grund för hela regionens lyckosamma utveckling förutsätter jag att de tog kontakt med utbildningsdepartementet och departementschefen för att med gemensamma ansträngningar få loss resurser för bygginvesteringar inom universitetet. Jag frågar statsrådet: Förekom det sådana kontakter för att lösa viktiga lokalproblem vid universitetet i Linköping? Statsrådet visste mycket väl att trångboddheten inom universitetet var och är brännande. Löftena till studenterna visste statsrådet också om. Köksoch matsalsfrågan var här i ett katastrofläge just nu. Det var också känt att lösningar av dessa byggfrågor ger besparingar. Har statsrådet förståelse för att de berörda anser att departementetet inte tar sitt ansvar? Är det här kortfattade svaret bevis för att byggnadsstyrelsen har fått klartecken för att bygga är jag nöjd. I annat fall tar jag detta kortfattade svar nästan som ett bevis för att statsrådets tidigare uttalade förståelse för problemen är som bortblåst. Det har jag nästan fått papper på — ett nära nog tomt papper! Har statsrådet förståelse för att de berörda anser att departementet inte tar sitt ansvar i det utomordentligt besvärliga läge de befinner sig i just nu?
Herr talman! Det gäller att i lokalfrågor göra klart vem som har ansvaret för olika delar av de frågorna. Den fråga Börje Stensson ställt till mig gäller akuta problem, som är av det slag att det enligt gällande handläggningsordning är byggnadsstyrelsen som har ansvaret. Först om man där anser att man bör väcka frågorna hos regeringen har jag anledning att ta befattning med just dessa ting. Sedan vidgar Börje Stensson frågan till lokalfrågorna mer allmänt vid Linköpings universitet. Jag är väl medveten om att lokalerna är otillfredsställande, och jag har haft överläggningar med företrädare för universitetet och de studerande därom många gånger och är väl insatt i dessa saker. Jag anser alltså att det är mycket angeläget att vi löser frågan om restaurang vid universitetet. Det är också anledningen till att regeringen har gett klartecken till projekteringsarbetet, som nyligen har avslutats. Frågorna om lokaler vid universitetet i Linköping har varit föremål för frågedebatt här i riksdagen ganska nyligen, då också Börje Stensson deltog. Jag klargjorde då att jag anser att det är mycket väsentligt att frågorna kommer till en lösning. Jag har precis samma åsikt i dag. Jag sade — för att direkt återge vad som anfördes förra gången vi förde den här diskussionen — att det är en tidsfråga när kårhus och restaurang skall byggas. Jag vill för min del att de studerande och de anställda vid universitetet i Linköping skall få sin restaurang och sitt kårhus.
Herr talman! Jag vet mycket väl att vi haft debatt i kammaren om de här frågorna vid ett flertal tillfällen och utifrån skilda utgångspunkter. Bakgrunden har hela tiden varit vårt intresse av och vikten av att få till stånd speciellt ett kårhus i kombination med restaurang vid universitetet i Linköping. När det då inträder sådana här komplikationer — att kommunens miljöoch hälsoskyddsnämnd uttalar sig — tycker jag att det krävs speciella åtgärder och att statsrådet agerar. Ponera att det varit ett privat företag som blivit helt och hållet utdömt — då hade man naturligtvis inte kunnat dra på det, hänvisa till utredningar och till att ärendet bereds; det måste göras något konkret. Jag undrar då om inte statsrådet har ett alldeles speciellt ansvar för att få rullning på ärendet, så att det verkligen ges ett konkret besked — inte bara sägs att frågan bereds — om vilket datum beredningen skall vara klar och byggprojektet sättas i gång. Det är det svaret man väntar på.
Herr talman! Jag har anledning att tro att de akuta problemen med restaurangen handläggs på normalt sätt av miljöoch hälsoskyddsnämnden i Linköping och byggnadsstyrelsen. Lokalfrågorna som gäller direkt nybyggnation är ett ärende som vi fortfarande bereder. Vi gör det med all den skyndsamhet vi är mäktiga. Men det är ett komplicerat läge. Det kan inte vara helt obekant för Börje Stensson att statsfinanserna är sådana att man måste bereda sådana här frågor mycket noggrant.
Herr talman!

Hänvisa alltså inte till statsfinansiella problem när det har funnits resurser som kunde ha dirigerats till just universitetets byggverksamhet!

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag vill redogöra för de regler som möjliggör för TV-ledningen att stoppa en kabel-TV-sändning. För de försök med lokala kabel-TV-sändningar som har inletts efter beslut av Sveriges Television AB gäller radiolagen och radioansvarighetslagen samt gällande avtal mellan staten och TV-bolaget. Det innebär att det är TV-bolaget som svarar för att bl.a. de programregler som finns intagna i radiolagens 6 § iakttas. TV-bolaget skall också utse programutgivare enligt bestämmelserna i radioansvarighetslagen. Programutgivarens uppgift är att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgivarens vilja. Enligt uppgifter som jag har fått har Sveriges Television AB träffat avtal med tre allmännyttiga bostadsföretag i Göteborg om försökssändningar i kabelnät med lokalt producerade program. I avtalet regleras bl.a. det sätt på vilket TV-bolaget svarar för programutgivaroch tillsynsansvaret för försökssändningarna. Bl. a. föreskrivs att de lokalt producerade programmen skall vara TV-bolaget till handa senast sex dagar före sändningsdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Häromveckan satte Göteborgs TV stopp för Smyrnaförsamlingens i Göteborg kabel-TV-sändning. TV framförde två huvudskäl för att stoppa premiären. För det första innehöll pastorns predikan ett ställningstagande i abortfrågan. För det andra var Smyrnaförsamlingen rik och hade sådana möjligheter att göra program som ingen annan hade. Jag skulle tro att alla de som via pressen tog del av kabel-TV-bråket i Göteborg fick den uppfattningen att det var någon underhuggare på TV som totalt hade tappat fattningen. Men så var inte fallet. Det var självaste TV-chefen i Göteborg, John Sune Carlson, och hans programmedarbetare som hade agerat. Deras kritik av pastorns predikan är naturligtvis det allvarligaste. Talar man om att ”anden ingjutits i fostret, tar man ställning i abortfrågan”, har en TV-granskare sagt till en tidning. ”Kabel-TV-programmen skall uppfylla både saklighetsoch opartiskhetskrav”, säger John Sune Carlson till pressen. Man tror inte sina öron. På chefsnivå på TV i Göteborg utövar man rena rama censuren. Man vägrar att sända ett kristet program i kabel-TV. Det är inte klokt. TV-ledningens attack på de offrande församlingsmedlemmarna är av den arten att jag inte vill kommentera den. Får jag bara säga att någon måste väl börja med att göra kabel-TV-program. Smyrnaförsamlingen har inte begärt ett öre i bidrag av skattemedel för sin TV-verksamhet utan finansierar den med offergåvor. Jag tycker att TV-ledningen i Göteborg angriper det finaste som finns inom folkrörelserna, nämligen idealiteten och offerviljan. Vad jag nu har refererat är bakgrunden till min fråga. Statsrådets svar är inget svar. Det innehåller inte ett enda ord om det aktuella fallet. Det är ett referat, där tidsfaktorn för inlämnande av programmet för granskning synes vara det viktigaste. Men det finns ingen lag om när ett program skall lämnas för granskning. Det har TV-folk hittat på. Jag vet inte, herr talman, vilken massmedial genomslagskraft denna debatt kommer att få, men risken är stor att kulturministerns svar tolkas såsom ett försvar för Göteborgs TV:s klavertramp. Jag vill därför ställa en konkret följdfråga till statsrådet: Tar statsrådet avstånd från TV-ledningen i Göteborg och dess agerande i det aktuella kabel-TV-bråket? Jag är övertygad om att inte minst Folkrörelsesverige spetsar sina öron för att få höra statsrådets klara avståndstagande.
Herr talman! Filip Fridolfsson ställde en fråga till mig. Hans yttrande med anledning av mitt svar leder mig till slutsatsen att han inte är helt informerad om de faktiska förutsättningarna för kabel-TV-sändningarna i Göteborg. Vi har i vårt land ett antal försöksverksamheter, som bedrivs av olika organisationer under full självständighet och full frihet, där ansvarigheten åvilar den som sänder. I Göteborg bedriver man emellertid en mycket speciell form av kabel-TV sändningar inom ramen för Sveriges Radios sändningsansvar och sändningsrätt. Man får disponera den rätten efter tillstånd från Sveriges Television AB. Då är det alldeles uppenbart att uppgiften såsom ansvarig utgivare måste ligga kvar på televisionsbolaget och den som har rättigheten. Jag tycker att detta är ganska naturligt. Detta utgivaransvar kan i vissa sammanhang i vårt samhälle utkrävas inför radionämnden, medan det för tidningarna finns andra rättsliga procedurer. Den som har detta utgivaransvar skall inte i sitt utövande av ansvarigheten mästras av vare sig statsråd eller andra. Det är domstolar och jämförliga organ som har att pröva om utgivaren har överträtt sina befogenheter eller inte fullgjort sina skyldigheter.

Herr talman! Jag tolkar statsrådets inlägg på det sättet att statsrådet mer eller mindre försvarar det handlingssätt som förekommit i Göteborg; man har följt de regler som statsrådet har presenterat i sitt tidigare svar. Men även om förfarandet är formellt och juridiskt korrekt, så är ju handläggningen alldeles uppåt väggarna. Att stoppa en gudstjänst för att man propagerar för sin tro! Jag begriper inte varför inte statsrådet, som har det högsta politiska ansvaret för TV, river i och säger ifrån att så här får monopol-TV inte uppträda. Tryckfrihetsoch yttrandefrihetstraditionen är djupt förankrad i den svenska folksjälen. Därför har kabel-TV-bråket i Göteborg väckt så stort uppseende. Statsrådet är ju folkrörelseman själv och måste tycka att det är mycket allvarligt att någon går in och stryper folkrörelsernas möjlighet att propagera för sina idéer. Här måste det sägas ifrån från regeringsbänken. John Sune Carlson skall inte censurera de kristna program som man vill sända från Göteborg. Att han gjort det visar att TV-monopolet har nackdelar på alla håll och kanter.
Herr talman! Låt mig ändå för ordningens skull påminna Filip Fridolfsson om att den verksamhet som bedrivs i Göteborg är en försöksverksamhet, till vilken Sveriges Television har tagit initiativ och inbjudit organisationer att inom ramen för Sveriges Televisions sändningsrätt och sändningsansvar utföra vissa programuppgifter. De organisationer som går in i det sammanhanget har naturligtvis inga andra relationer till sin programuppgift än den som vilken programmakare som helst har. Det är televisionsbolaget som är ansvarigt. Detta är faktiskt elementärt. När det sedan gäller en fortsatt utbyggnad och utveckling av kabel-TV verksamhet och kabelsändningar har vi parallellt med detta en försöksverksamhet utanför Sveriges Televisions sändningstillstånd, på ungefär 40 orter i landet om jag minns rätt. Den verksamheten kommer att regleras efter den lagstiftning som riksdagen får ta ställning till på grundval av arbetet i massmediekommittén, som kommer att klara ut det här.
Herr talman! Varför svarar inte kulturministern på min fråga? Tar kulturministern avstånd från Göteborgs-TV:s agerande i det här fallet eller försvarar kulturministern det? Jag vet att det är en minerad mark, men det vore väl skönt om statsrådet kunde säga att så här får det bara inte gå till. Det skulle rensa luften. Statsrådet säger att det är en försöksverksamhet. Ja, men den 1 januari 1986 blir det en permanent kabel-TV-institution, och då hoppas jag att det blir bättre.
Herr talman! Jag ser mig nödsakad att än en gång upprepa att den verksamhet som bedrivs i Göteborg är en mycket speciell försöksverksamhet, till vilken Sveriges Television har tagit initiativet och erbjudit organisa tioner att ingå, inom ramen för det sändningstillstånd som bolaget nu har. Den övriga försöksverksamheten, som kommer att redovisas och som har att göra med den allmänna kabel-TV-verksamheten i landet, omfattas av andra förslag som massmediekommittén har behandlat och har alltså inte med Göteborgsexemplet att göra.
Herr talman! Nog är det en speciell verksamhet i Göteborg, där TV-chefen utövar censur på folkrörelsegrupperingar som vill sända program via kabel-TV.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lärare inte skall behöva undervisa i ämnen i vilka de saknar behörighet. Det är i dag inte ovanligt att i och för sig behöriga lärare svarar för sådan undervisning på grundskolans högstadium som de inte har utbildning för. Det kan finnas många skäl härtill, såväl organisatoriska som pedagogiska och elevsociala. Även om en lärare saknar formell utbildning kan han givetvis ha faktisk kompetens för undervisningen. Principiellt är det dock otillfredsställande att elever undervisas av lärare som inte har utbildning för den aktuella undervisningen. Mot denna bakgrund ser jag det som önskvärt att söka skapa en bredare kompetens hos grundskolans lärare. Denna uppfattning delas av lärarorganisationerna. Förslag om en utformning av grundskollärarutbildningen, som underlättar dessa strävanden, kommer inom kort att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Jag noterar det som positivt att statsrådet Göransson säger att det är otillfredsställande att elever undervisas av lärare som inte har utbildning för den aktuella undervisningen. Men jag beklagar att statsrådet inte har något annat förslag till åtgärd än att hänvisa till det förslag om ny grundskollärarutbildning som skall läggas fram inom kort. Det förhållande som jag här tagit upp — att lärare tvingas undervisa i ämnen som de inte har utbildning i — har onekligen blivit ett problem för flera inblandade parter. Eleverna får en sämre undervisning än de skulle ha fått av en fullt ämnesbehörig lärare, som med intresseväckande utvikningar kunnat stimulera undervisningen. Tråkig undervisning leder ofta till okoncentration och oro i klassen. I sämsta fall uppstår helt i onödan sådana problem att elevvårdens resurser måste utnyttjas. Lärarnas arbetssituation försvåras. Orimligt lång tid får anslås till lektionsförberedelser och konferenser med kollegor. Det gäller ju inte enbart att läraren inhämtar kunskapsstoffet, han måste också orientera sigiinstitutionen, ta del av den undervisningsmateriel som finns, försöka lära sig ny apparatur om det gäller laborativa ämnen och helst också ta del av de metodiska finesser som huvudlärare och erfarna ämneskollegor kan ge. Hela lärarlaget engageras i uppgiften att hålla en ”kvackande” lärare under armarna. Den ende som möjligen kan tjäna något på att lärarna undervisar i många ämnen — också i ämnen där de saknar behörighet — är schemaläggaren. Det går onekligen något snabbare att lägga schema om man arbetar med större block än om man skall plocka ihop fyrtiominuterslektioner. Men denna vinst, som koncentreras till någon vårvecka för en person, drabbar sedan lärare och elever under hela läsåret. Min slutsats blir att kvackningen måste minimeras. Det kan ske om skolledningen endast utnyttjar denna möjlighet vid indragningar av lärartjänster när trygghetsbestämmelserna åberopas. Bedöms problemen bli bestående bör naturligtvis den lärare som mer eller mindre permanent skall undervisa i ett främmande ämne få tillfälle att på acceptabla villkor komplettera sin utbildning. Anvisningar och klarlägganden bör också göras, så att skolledningen får helt klart för sig att det inte finns någon skyldighet att organisera undervisningen i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i block. Är skolministern beredd att medverka till dessa åtgärder, så att lärare inte behöver undervisa i ämnen i vilka de saknar behörighet?

Herr talman! Riksdagen får tillfälle att beträffande lärarutbildningen ta ställning till förslag syftande till att tillgodose kravet att lärare har kunskaper i de ämnen de undervisar. I det stycket — när det gäller behovet av kunskaper och kravet på kompetens — är vi överens. Jag tycker sedan att Ove Eriksson möjligen är litet häftig i sin beskrivning av situationen när han förutsätter att det är fråga om slappa skolledare, som av bekvämlighet sätter lärare att undervisa i ämnen de inte kan. Jag har mycket svårt att förstå att detta skulle vara en vanligt förekommande situation ute på våra skolor. Jag tycker också att man ibland är litet oförsiktig när man använder termen kvackande lärare. Det är möjligt att det är opassande, herr talman, men jag skulle vilja ställa en fråga till Ove Eriksson om just uttrycket kvackande, som alltid förekommer. Sedan mycket lång tid tillbaka förekommer det att prästmän undervisar i religionskunskap på våra skolor. De har faktiskt inte utbildning för att vara lärare i religionskunskap. Skall varje präst som går in och undervisar i religionskunskap definitionsmässigt betraktas som kvackare?

Herr talman! Jag skall börja med att svara på skolministerns fråga till mig om ”kvackande” lärare. Självfallet är en utbildad präst många gånger en väl behörig lärare, även om han saknar lärarutbildning. Jag kan ta mig själv som exempel på en ”kvackande” lärare. Jag har min tjänst förlagd till ämnena matematik och fysik. Jag har emellertid tvingats tjänstgöra i biologi, kemi och teknik. Jag måste säga att jag — åtminstone när jag undervisade i kemi — var en mycket dålig lärare. I det ämnet finns så pass många faromoment, så jag var inte bara en dålig lärare utan t.o.m. en farlig lärare. Jag tror att det är många lärare som kan dra samma slutsatser av sina inhopp i fftämmande ämnen. Den nya lärarutbildning som skolministern talar om kan möjligen leda till att man får en bredare utbildning. Nu är det ju vanligt att lärare på högstadiet bara har två ämnen. Det finns mycket att säga om det förslag till ny lärarutbildning som kommer att läggas fram. Från moderat håll har vi säkert mycket att invända mot förslaget. I dag kan jag koncentrera mig till att säga att detta löser problemet bara på lång sikt. Vi kommer inte att ha en ny utbildad lärarkår på grundskolans högstadium förrän i början av 2000-talet. Det kan väl inte vara så, att hela den nuvarande lärarkåren skall behöva dö ut —- som någon tidigare minister har sagt — för att vi skall få en tillfredsställande undervisning på grundskolans högstadium. Några åtgärder måste väl vidtas, och jag föreslog alltså att man talar om att lärarna inte behöver undervisa i block samt att man ger de lärare som måste undervisa i andra ämnen än dem de har utbildning i, en kompletterande ämnesutbildning.
Herr talman! Den prästman som jag refererar till är faktiskt inte behörig, men han är kompetent. Jag noterar att Ove Eriksson och jag uppenbarligen är överens på den punkten — läraren bör vara kompetent. Det kan då hända att han inte alltid har behörighet. I den mycket allmänna, något slappa, diskussion som förs betecknas han då regelmässigt som kvackare. Det var därför jag tyckte att man möjligen i det stycket skulle hyfsa debatten. När det gäller de lärare som i dag har de uppgifter vi talar om är det så, att fortbildningen för en bredare ämneskompetens tillhör de prioriterade områdena. Det är en ganska omfattande sådan undervisning som pågår. För bara några veckor sedan träffade jag ett gäng lärare som skaffade sig denna vidare kompetens, för att också kunna täcka in ämnet religionskunskap, och de var mycket tillfreds med att få göra detta.
Herr talman! Jag är övertygad om att de var tillfreds med att få ämnesutbildning i det ämne som de förmodligen hade kvackat — eller undervisat — i under ett stort antal år. Jag vill bemöta en annan sak i skolministerns inlägg. Jag vill inte skylla allting på slappa skolledare. Jag betraktar ordet slapp som ungefär lika nedsättande som det i det här sammanhanget allmänt förekommande ordet kvackare. Jag menar bara att den uppfattningen tydligen blivit rådande bland skolledare att man måste undervisa i block. När det sedan gäller ämneskompletteringen är det åtminstone min uppfattning att den sker i alldeles för liten omfattning och att den går alldeles för sakta för att man skall kunna nå de resultat som krävs, om vi skall komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Jag drar av Ove Erikssons sista inlägg slutsatsen att Ove Eriksson talar om ett perspektiv som ligger bortom den budgetbehandling där moderaterna har yrkat mycket kraftiga nedskärningar på utbildningsområdet.

Herr talman! Iréne Vestlund har frågat mig vilka utbildningsinsatser regeringen anser nödvändiga för att förstärka arbetsmarknadssituationen i bl.a. Avesta kommun. Iréne Vestlund har vidare frågat industriministern vilka åtgärder regeringen anser nödvändiga för att förstärka arbetsmarknadssituationen bl.a. i Avesta kommun. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att Avesta AB:s styrelse har informerat de fackliga organisationerna samt Avesta och Fagersta kommuner om effekterna av ytterligare rationaliseringar. Några MBL-förhandlingar om personalinskränkningar har ännu inte inletts, och därmed finns inga uppgifter om tidpunkter m.m. för eventuella uppsägningar. Enligt vad jag har erfarit planerar länsmyndigheterna i Kopparbergs och Västmanlands län ett möte för att diskutera frågan. En aktiv planering finns således redan från de regionala myndigheterna. Om ett beslut om uppsägning av personal kommer, utgår jag ifrån att länsarbetsnämnden i Kopparbergs län bildar en samrådsgrupp. Vid en eventuell personalminskning kommer arbetsförmedlingsarbetet att vara en viktig del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsmarknadsutbildningen kommer erfarenhetsmässigt att få stor betydelse, och inom ramen för denna kan nya inriktningar aktualiseras. Även andra arbetsmarknadspolitis ka åtgärder kan få betydelse, såsom Ami-insatser, beredskapsarbeten m.m. Jag vill erinra om att regeringen i samband med proposition 1984/85:157 om strukturförändringar inom specialstålsindustrin m.m. beslöt att bemyndiga kursstyrelserna i Bergslagslänen att fastställa lokala läroplaner. Därigenom har möjligheterna ökat att inom arbetsmarknadsutbildningens ram anordna kurser inriktade efter ett lokalt behov. Efter regeringens förslag i samma proposition avsatte riksdagen 25 milj.kr. för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen. Styrelsen för teknisk utveckling och statens industriverk disponerar 10 milj.kr. vardera av dessa medel, och hittills har beslut tagits för ca 12 milj.kr. bl.a. avseende företagsvisa insatser samt generella teknikspridningsprojekt. Vidare har ett investmentbolag — Bruksinvest AB - bildats i Bergslagen med 100 milj.kr. till sitt förfogande. Regeringen anmälde dessutom i budgetpropositionen för innevarande budgetår att Bergslagen bör prioriteras vad gäller industrioch regionalpolitiska insatser.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I min fråga har jag tagit upp konsekvenserna av den senast aviserade neddragningen av antalet anställda vid Avesta AB. Det är självfallet svårt att i nuläget exakt säga vilket antal anställda som får lov att lämna företaget, men tillsammans med de redan varslade kommer det troligen att röra sig om 500 personer. Konsekvenserna av detta är skrämmande. Man har så att säga skurit både i början och i slutet av anställningskedjan. De äldre har redan i stor utsträckning fått gå vid de tidigare varslen. De yngre, som oftast är de senast anställda, försvinner nu också. Medelåldern för personalen på arbetsplatser av denna typ kommer att bli densamma som när det gäller det avskräckande exempel som fanns inom SJ, innan man där började nyanställa. Utflyttningen från kommunen är redan i dag störst i åldersgruppen 20-25 år, och antalet barn i åldersklasserna 0—4 år har minskat och är nu i nivå med åldersklasserna 70-74 år. Detta är självfallet siffror och bevis på negativ arbetsmarknadsutveckling som arbetsmarknadsministern har fått höra ett otal gånger — inte bara från den här talarstolen utan också från orter runt om i landet. Den här långsamma avtappningen av en ort ger inga rubriker, men ger kanske inte heller motivationen till nya jobb. Vi vet också — det kan jag även utläsa ur arbetsmarknadsministerns svar — att utbildningsinsatser som planeras och som vi har möjlighet att ge också måste ha någon form av mål. Detta har jag även tagit uppi en tidigare motion om samverkan med Bruksinvest för att arbetsmarknadsmyndigheten skall kunna ge människor en utbildning som leder till jobb på hemorten. Det gäller jobb som man i dag kanske inte har någon möjlighet att få, därför att man saknar grundutbildning. Det gäller fortbildning för tekniker, företagsadministrativ utbildning och datautbildning. I dag demonstrerade ungdomar från Avesta och Fagersta ute på Sergels torg. De visade med all önskvärd tydlighet att de vill vara kvar på sina resp. hemorter. Ungdomen ger bygden framtid och liv — på den punkten råder inga delade meningar oss emellan. Samtidigt vet vi emellertid också att vi måste ha företag som mål för vårt arbete för att utbildningsinsatserna skall ge effekt.

Fru talman! Jag vill stryka under det som Iréne Vestlund sade om hur viktiga utbildningsfrågorna är. Det är naturligtvis många som måste samverka och vi måste erbjuda utbildning på en rad olika nivåer, både för unga och för äldre. Jag vill betona att arbetsmarknadsutbildningen erfarenhetsmässigt är en bra form av utbildning som också kan bidra till att förutsättningar skapas för ett nytt och mera differentierat näringsliv på orter som tidigare har varit alltför ensidigt beroende av t.ex. ett stort bruk. Låt mig också i detta sammanhang ta upp frågan om Bruksinvest. När diskussionerna om specialstålsindustrin pågick medverkade staten genom att bevilja avskrivningar på tidigare beviljade lån. Man var överens om hur man ville lösa vissa problem med de stora företagen. En viktig förutsättning för statens medverkan var att de berörda bolagen åtog sig att tillskjuta 100 milj.kr. till ett särskilt investmentbolag. Jag måste säga att det är med ganska stor förvåning som vi nu kan konstatera att dessa 100 miljoner har legat för fäfot, att man ännu inte har kunnat sätta i gång någon praktisk verksamhet. Det måste naturligtvis vara en väldigt stor besvikelse för både avestabor och fagerstabor att konstatera att det här finns 100 milj.kr. tillgängliga, men att verksamheten trots detta ännu inte har kommit i gång. Jag vill understryka, precis som industriministern gjorde för en dryg månad sedan när han stod här i talarstolen, att regeringen utgår ifrån att Avesta AB och Bruksinvest kommer att göra betydande ansträngningar för att skapa nya sysselsättningstillfällen, bl.a. i Avestaområdet.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet också för detta svar. Jag tror att man behöver ha en sådan här påtryckningsmöjlighet för att de redan tidigare satsade medlen skall ge effekt. Det är helt riktigt att människorna, som statsrådet säger, måste ha någonting att arbeta för och sträva mot. Utbildningsinsatserna kan inte kännas intressanta nog som en möjlighet att vara kvar på orten om det inte finns någon form av nyetablering och ett hopp om en differentiering av arbetsmarknaden. Att människorna i dag blir mer attraktiva genom en ökad utbildning innebär inte enbart en risk för att de flyttar från orten, utan det kan ge orten ett nytt liv. Jag tolkar svaret från statsrådet som ett helhjärtat stöd för oss i de drabbade kommunerna.

Fru talman! Nils Nordh har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att, om så är möjligt, ”58,3-åringar” särredovisas i AMS arbetslöshetsstatistik. Motivet till att Nils Nordh vill att denna grupp skall redovisas särskilt är att des.k. 58,3-åringarna i realiteten inte står till arbetsmarknadens förfogande. Statistiken över arbetslösa ger därmed inte en riktig bild av hur många personer som verkligen söker arbete. Regeringens ambition är att försvåra den typ av överenskommelser som ligger till grund för de s.k. 58,3-årspensioneringarna. Som en följd härav har lagen om anställningsskydd ändrats från den 1 juli 1984 så att denna typ av uppsägningar numera måste godkännas av central facklig organisation i varje enskilt fall. Samtidigt ändrades främjandelagen så att arbetsgivaren vid uppsägning av personer som är äldre än 57 och ett halvt år måste varsla länsarbetsnämnden om den tilltänkta uppsägningen. Dessa båda lagändringar förbättrar möjligheterna att begränsa och mäta antalet ”58,3-årspensioneringar”. Regeringen uppdrog i december åt AMS att bl.a. redovisa och analysera långtidsarbetslöshetens struktur och omfattning. I redovisningen, som skall avlämnas senast den 31 mars i år, skall AMS också klargöra vilka brister som är förknippade med den nuvarande redovisningen av långtidsarbetslösheten. 58,3-åringarna ingår bland de långtidsarbetslösa, och det är enligt min mening viktigt att få ett bättre grepp om hur stor denna grupp är. Det finns emellertid även andra långtidsarbetslösa beträffande vilka det kan diskuteras i hur stor utsträckning de står till arbetsmarknadens förfogande på så sätt att de verkligen söker arbete. Jag tänker närmast på de s.k. tjänstepensionerade långtidsarbetslösa. Inom denna grupp finns troligen också ett antal personer som statistiskt bör särredovisas om man skall kunna ge en riktig bild av arbetslösheten som ett mått på hur många arbetssökande vi för närvarande har. Det material som AMS skall ta fram bör ge oss underlag för adekvata insatser i syfte att ge arbete till dem som är långtidsarbetslösa. Visar det sig att det i gruppen finns ett stort antal personer vars arbetsutbud är mycket begränsat får vi överväga hur de skall redovisas i statistiken.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Jag är nu medveten om att frågan inte var heltäckande. Jag hade räknat in även de människor som är tjänstepensionerade och kanske inte direkt står till arbetsmarknadens förfogande. Jag förutsätter självfallet att den redovisning som vi får från arbetsmarknadsverket innehåller också den grupp som statsrådet här har pratat om. Upplysningsvis kan jag kort säga att länsarbetsnämnden i Jönköpings län har försökt kartlägga gruppen äldre arbetslösa som egentligen inte står till arbetsmarknadens förfogande. Länsarbetsnämnden har kommit fram till att denna grupp omfattar ungefär 25 96 av det totala arbetslöshetstalet. Det finns mot denna bakgrund all anledning att vi verkligen uppmärksammar frågan och ser till att dessa siffror särredovisas.